Herr talman! Innebär det som fru Hörnlund nu har sagt att socialdemokraterna vill socialisera tekobranschen? Vill man göra detta så skall man, som jag sade i mitt första inlägg, säga det rent ut och inte komma med tal om villkor av skilda slag. Det är bara att för kammaren konstatera att vpk klart har uttalat att man vill socialisera branschen. Tidigare har jag tagit avstånd från såväl denna målsättning som de metodiska åtgärderna för att nå det målet. Jag har frågat fru Hansson om socialdemokraterna vill socialisera branschen — ja eller nej — och jag fick inget svar. Nu frågar jag fru Hörnlund: Vill socialdemokraterna socialisera tekobranschen eller inte?
Herr talman! När det gäller frågan om förstatligande — eller att staten får större inflytande över strukturomvandlingen — så kan väl ingen vara nöjd med den utveckling som nu sker, med den okontrollerade nedläggningsvåg som har drabbat branschen. Det är mer eller mindre nogräknade företagare som slaktar företag för att investera i utlandet eller som sätter sig i Schweiz — vi har många sådana exempel — eller andra skatteparadis med pengar som de anställda under årtionden har fått slita hårt, stressa och jäkta för att kunna arbeta ihop. Vi borde väl ändå vara ense, herr Svensson i Skara, om att den utvecklingen inte kan få fortgå. Då tror jag att det är nödvändigt att staten samordnar och klarar denna omstrukturering som behöver ske. Vi vet ju också att vi har de anställda inom tekobranschen bakom oss i den frågan.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska svagt att socialdemokraterna inte kan ge ett klart och entydigt besked i socialiseringsfrågan. Låt mig då, herr talman, deklarera att vi moderater inte ställer upp på åtgärder som innebär centralstyrning och kontroll. Politikerna kan inte och skall inte ta över alla beslut inom ett företag. Samhället vet inte bättre än parterna inom företagen vad de bör satsa på, producera och sälja. Det är ett uttryck för socialism och planhushållning att den centrala statsmakten skall ta över ansvaret för varje enskilt företags agerande. Tvärtom skall besluten läggas närmare människorna. Riksdagens beslut om den framtida inriktningen av regionalpolitiken är ju ett bestämt uttryck för en decentralisering. Redan nu finns det, fru Hörnlund, möjligheter att aktualisera åtgärder av det slag vi nu diskuterar inom ramen för den länsplanering som pågår och som initierats genom riksdagsbeslutet den 16 december. Jag konstaterar än en gång att socialdemokraterna inte har modet att ge ett klart besked i socialiseringsfrågan.
Herr talman! Jo då, herr Svensson i Skara! Jag saknar inte mod —- det tror jag att de flesta som känner mig gärna instämmer i. Men jag märker också att det går en bred och djup klyfta mellan herr Svenssons och mina uppfattningar. Herr Svensson vill ha en fortsättning på den ohämmade importen och tillverkningen i svenskägda företag utomlands. Han bryr sig inte ett dugg om hur de svenska arbetarna och de anställda över huvud taget drabbas av detta. Han tänker inte heller på att de seriösa tekoföretag som verkligen arbetar här hemma och inte har gjort några utlandsetableringar hela tiden blir drabbade av vad som sker. Jag tycker verkligen att herr Svensson borde fundera litet på det. Det är min uppfattning att vi aldrig kan klara en omstrukturering av Nr 138 tekobranschen utan att gå in med ett ordentligt statligt inflytande. Onsdagen den
industrierna Herr talman! Situationen inom tekobranschen är bekymmersam. Det har den här debatten redan visat genom de inlägg som gjorts. Vi har just blivit påminda om att antalet sysselsatta i branschen halverats sedan 1965, och enbart under 1976 har ca 5 000 sysselsättningstillfällen försvunnit inom branschen. Tyvärr finns tecken som tyder på att utvecklingen har förvärrats ytterligare i år. Arbetslösheten bland beklädnadsarbetarna är, som fru Hörnlund helt riktigt påpekade, hög. Den ligger runt 3 26 mot I ?6 för medlemmarna i arbetslöshetskassorna i gemen. Den här negativa utvecklingen drabbar särskilt kvinnor och äldre, vilka utgör en betydande del av de anställda inom branschen. Speciell uppmärksamhet måste också riktas mot de konsekvenser som utvecklingen får i Älvsborgs län. Som fru Hörnlund fullt riktigt har påpekat återfinns i det länet över en tredjedel av tekoindustriernas sysselsatta. Men även i andra län i övriga delar av södra och mellersta Sverige finns orter som drabbas svårt av utvecklingen. En sådan ort är t.ex. Nässjö i mitt eget hemlän med hotet om nedläggning av Rangindustrin där. På regeringens initiativ har nu tillsatts en arbetsgrupp, ledd av länets landshövding Sven af Geijerstam, för att finna lösningar på den besvärliga arbetsmarknadssituationen på den orten. Det är alltså angeläget att tekobranschen snabbt tillförs stöd, och arbetsmarknadsutskottet har därför med tillfredsställelse tagit del av förslagen i propositionen 105. Vårt utskott har haft att behandla den del av propositionens förslag som gäller sysselsättningsbidraget på 15 kr. per timme och arbetstagare över 50 år. Med anledning av den kritik som har framförts mot de kriterierna måste jag säga att det verkligen är att missförstå syftet med stödet, om man tolkar det som tidigare talare här har försökt göra. Att göra gällande att vi från majoritetens sida skulle ha en nedvärderande uppfattning om den arbetskraft som är över 50 år är naturligtvis fullständigt tokigt och att fara vill i argumenteringen. Det är klart att det är en arbetskraft som genom sin yrkeserfarenhet är mycket värdefull och som vi har all anledning att slå vakt om. Det är just det vi vill göra i detta förslag. Vetskapen om att många företag inom tekobranschen har en ovanligt stor andel äldre arbetskraft är själva motivet till att man går in och ger stödet på det sätt som har föreslagits från regeringens sida. Det är än mer anmärkningsvärt när man noterar att de som nu kritiserar förslaget själva ställer upp på det. Det står i den socialdemokratiska reservationen att man godtar stöd till den äldre arbetskraften inom tekoindustrin. 75 Ett annat villkor är att bidragssumman för ett företag inte får överstiga 10 96 av företagets totala lönekostnader. Skälet är att man inte vill snedvrida konkurrensen, vilket till dels har skett i tidigare stödformer under det decennium som vi har tvingats ge stöd till tekoindustrin. Stödet föreslås utgå endast under förutsättning att företaget inte varslar om driftinskränkning eller drar tillbaka lagda varsel. Däremot bör enligt propositionen personalreduktion tillåtas genom s.k. naturlig avgång. Bidrag är avsett att utgå längst t.o.m. den 31 december 1977. Ansökan om bidrag bör biträdas av arbetstagarnas organisationer. Det är en mycket viktig faktor att observera när det görs en del syrliga kommentarer om konstruktionen av bidraget. Inget sådant kan alltså göras utan att man har fått ett stöd från de fackliga organisationerna. Att påstå att de skulle handla mot sina egna intressen är väl ändå att föra en alltför magstark argumentation. Om behovet av att införa ett temporärt bidrag av detta slag råder enighet i utskottet — det vill jag gärna slå fast. Däremot riktar socialdemokraterna invändningar mot bidragsreglernas utformning. Jag har redan varit inne på det, men låt mig ta upp ytterligare några invändningar. Socialdemokraterna säger inledningsvis i sin reservation till utskottets betänkande att regeringsförslaget inte kan lösa tekobranschens problem. Det är enligt min mening ett slag i luften. Förslaget ger sig på intet sätt ut för att ha det syftet. Det vill enbart bromsa takten i de friställningar som annars skulle inträffa i år. Huvudinvändningen från socialdemokraternas sida är att bidraget anses vara av generell karaktär. Det tar, som man säger, inte sikte på företag där verkliga problem finns. Det bör ses mot bakgrunden av att man samtidigt konstaterar i partimotionen att ett flertal företag nu befinner sig i ett för sysselsättningen allvarligt läge. Utskottsmajoriteten har — som jag sade tidigare — gjort samma bedömning. Med det utgångsläget har jag svårt att förstå den betydelse socialdemokraterna tillmäter kravet att bidrag inte får ges till vinstgivande tekoföretag. Ungefär tre fjärdedelar av alla företag i branschen väntas över huvud taget inte ge något positivt resultat. Om det nu fortfarande finns tekoföretag som gör vinster, är det då sannolikt att dessa företag behöver friställa anställda och därmed är i den situationen att bidragsstödet blir aktuellt? Effekten av den av socialdemokraterna föreslagna vinstregeln förefaller tvivelaktig och passar inte särskilt bra för ett temporärt bidrag som vid behov skall kunna sättas in snabbt. Det bör också på nytt understrykas att det här bidraget inte heller är generellt i den meningen att det skall gälla samtliga anställda utan avser att vara till hjälp för företagens äldre anställda. Socialdemokraterna säger om dem i reservationen att de utgör företagens yrkesskickligaste och mest erfarna medarbetare. Det vill jag gärna instämma i, men löser det deras problem i det ögonblick då de blir friställda i en snabbt krympande bransch? Socialdemokraterna har också en uppfattning om att företag som även driver försäljning med importerade varor inte skall få stöd eller i varje — Nr 138 fall få stödet reducerat. Utskottet kan inte dela den uppfattningen med hänsyn till att importförsäljningen används för att upprätthålla en mindre lönsam produktion och därmed bidrar till bevarad sysselsättning inom landet. Åtgärder för textil Från socialdemokraternas sida återkommer man till tanken på statligt och konfektionsägarengagemang. Från det hållet har propositionen kritiserats för att den — industrierna saknar ”en väl genomlyst och brett förankrad planering för framtida produktion och sysselsättning inom tekosektorn”. Men när man själv nu kommer med egna förslag lämnas inte mycket till upplysning om hur ett förstatligande skulle lösa branschens besvärliga situation. Socialdemokraterna uttalar också i sin motion att betydande problem kan uppkomma i vissa orter till följd av naturlig avgång — detta med anledning av att sådan avgång enligt propositionen inte skall utgöra hinder för bidrag. Utskottsmajoriteten har här hänvisat till utskottets behandling av propositionen 58 om regionalpolitiskt stöd till Algots Nord AB och AB Eiser. Vi uttalade nämligen då att vi utgick från att regeringen och myndigheterna tar till vara de möjligheter som finns att med hjälp av bl.a. regionalpolitiska insatser upprätthålla och bredda näringslivet i exempelvis Boråsområdet. Detta resonemang anser vi bör vara tillämpligt på alla orter som har hög andel sysselsatta i tekobranschen. Dessutom vill jag erinra om de möjligheter att temporärt utvidga den grå zonen som regeringen tidigare har föreslagit och som utskottet nyligen har tillstyrkt —- jag tänker på arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:26. Avslutningsvis vill jag, herr talman, något beröra motionen 1476 av herr Nyhage och herr andre vice talmannen Magnusson. Motionärerna begär att tiden för stöd skall förlängas i vart fall t.o.m. nästa budgetårs utgång och att anslagsramen på 125 milj.kr. i motsvarande grad ökas. De begär också att den föreslagna begränsningen av stödet till 10 96 av företagets totala lönekostnad skall höjas till 15 96. Jag har förståelse för att motionärerna, som f.ö. är hemmahörande i det län som drabbas hårdast av utvecklingen inom tekoindustrin, anser situationen vara så allvarlig att stödet bör förstärkas och förlängas. Utskottet har dock avstyrkt motionen med hänvisning till att stödet enligt propositionen skall vara av tillfällig karaktär. Jag har flera gånger i mitt anförande strukit under att den fortsatta utvecklingen får avgöra detta. Om det finns behov av förlängt sysselsättningsstöd eller om andra stödinsatser bör övervägas, som det står i utskottsskrivningen, har regeringen möjlighet att pröva det senare.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
Herr talman! Herr Wirtén erkänner att krisen inom tekoindustrin drabbar framför allt kvinnorna. Folkpartiet har dessutom sedan länge gått ut och sagt att kvinnorna inte skall diskrimineras på arbetsmarknaden. Nu gäller det 175 kvinnors jobb. Det gäller dessutom en kommun som har en mycket låg sysselsättningsgrad bland kvinnorna — Jönköpings län tillhör, om jag inte minns fel, det län som när det gäller kvinnorna har den lägsta sysselsättningsgraden i landet. Speciellt kvinnorna har ju svårt att få jobb i dagens sysselsättningsläge. Men kvinnorna på Rang vet att samtidigt som deras jobb försvinner så lägger arbetsköparen, i det här fallet staten, ut tillverkningen till en diktaturstat som Sydkorea, där kvinnorna — för det är väl också där fråga om kvinnor — i ännu högre grad jobbar för svältlöner och som dessutom har ett politiskt system med målsättningen att suga ut den arbetande befolkningen. Man måste därför förstå den reaktion som kvinnorna på Rang har givit uttryck för när det gäller SweTecos utlandsaffärer, som betecknas som ett svek inte bara mot kvinnorna i vårt land utan också mot arbetarna i Sydkorea. Mot den bakgrunden vill jag fråga: Är det i överensstämmelse med den borgerliga politiken att flytta statliga företags verksamhet till en diktaturstat som Sydkorea? Ett svar på den frågan vill de anställda vid Rangfabriken gärna ha. Deras krav på att man skall stoppa SweTecos utlandsaffärer är verkligen berättigat i det här sammanhanget.

Herr talman! Herr Wirtén är mycket tillfredsställd med propositionen och med vad utskottsmajoriteten har anfört. Men jag tycker att det är besynnerligt att herr Wirtén kan försvara att ett företag, som i icke ringa utsträckning har sina anställda sysselsatta med importuppgifter, skall ha bidrag för att skapa rådrum för arbetskraften här hemma. Vi har framhållit att det här i första hand gäller personer inom sådana funktioner som försäljning, lagerhållning, distribution och administration. Jag måste i det sammanhanget fråga herr Wirtén om han verkligen anser att det är rimligt att företag som har 25-50 96, eller kanske mer, av de anställda sysselsatta med uppgifter av den här typen ändå skall ha sysselsättningsbidrag. När det gäller frågan om att gå ut med ett generellt stöd till alla tekoföretag, oavsett om de går bra eller inte, så förstår jag att herr Wirtén och jag där har helt olika uppfattningar. Herr Wirtén kan naturligtvis som borgerlig företrädare mycket väl tänka sig att späda på företagens vinster genom statliga bidrag, skattelättnader osv. Men i vårt parti har vi faktiskt en annan uppfattning. Vi anser att åtgärder skall vidtas genom selektiva insatser som riktar sig till de människor, företag, orter eller regioner som är särskilt utsatta, eftersom man därmed också uppnår den — Nr 138 största sysselsättningseffekten. Vi vill däremot inte vara med om åtgärder som medverkar till en sned och orättfärdig förmögenhetsfördelning. Kan det f. ö., herr Wirtén, anses rimligt att ett företag som går mycket bra skall få lönerna subventionerade? Hur tror herr Wirtén att de anställda — Åtgärder för textilupplever en sådan situation? De får ju inte ut någon högre lön på det — och konfektionssättet, men ägaren kan däremot stoppa ytterligare vinster i fickorna. Det — industrierna är också därför vi säger nej till den föreslagna lösningen. När det gäller konkurrensfrågan pekade jag tidigare på att strukturstödet skulle gå till företag som kan upprätthålla en mer långsiktig produktion. Det borde också med tanke på detta ha varit rimligt att utskottet gjort en sådan avvägning att stödet bara går till företag som har verkliga problem. Vad slutligen gäller frågan om statligt inflytande finns det, herr Wirtén, även mittenbröder som är inne på samma tankegångar som vi och således med på galejan. Herr Nilsson i Tvärålund har en motion där han säger att om det inte finns någon annan lösning så är han beredd att vara med om ett statligt ägande i den här branschen.
Herr talman! Herr Wirtén tyckte att det var konstigt att vi tog illa vid oss för att sysselsättningsstödet skulle komma att utgå till de äldre. Men det är faktiskt inte så konstigt, om man läser propositionen på den här punkten. Stödet kommer inte att ge något särskilt stort rådrum för de kvinnor det gäller. Det skulle dessutom komma att utgå under en alltför kort tid. Herr Wirtén anklagar oss vidare för att vi har accepterat sysselsättningsstödet och att vi inte har kommit med något annat förslag. Vi har emellertid inte haft tillgång till den utredningskapacitet och de kanslier som regeringen har när det gäller frågan om detta stöd, och därför har vi accepterat det. Men jag har gett en personlig synpunkt på hur jag känner det som kvinna när det gäller denna sorts sysselsättningsstöd. Herr Wirtén var också inne på detta med förstatligande. Jag förstår att det måste vara ett rött skynke. Jag ser inte ett förstatligande som ett mål, utan som ett medel som jag inte vill avhända mig i sådana situationer där de privata företagen absolut inte tar sitt ansvar. Det måste vi som socialdemokrater ta. Det gör inte den borgerliga regeringen på grund av ideologisk rädsla för staten. Därför avhänder man sig detta instrument. I stället plockar man in mer och mer pengar i företagens fickor utan att på något sätt ställa krav på hur pengarna skall användas. Men jag kan gott tänka mig att den bistra verkligheten även på denna punkt kommer att få er att ändra attityd när det gäller statligt ägarengagemang — kalla det förstatligande, socialisering eller vad ni vill.
Herr talman! Först något om situationen i Jönköpings län, som fru Nordlander tog upp. Jag medger att arbetsmarknaden i Nässjö har blivit besvärlig med anledning av den nedläggning som nu hotar Rang. Det sade jag också i mitt anförande. Jag håller också med om att detta speciellt drabbar kvinnor, men därför har ju också regeringen följdriktigt tagit i detta problem och tillsatt en arbetsgrupp med sikte på att förbättra arbetssituationen i Nässjöområdet, inte bara för kvinnor utan för arbetsmarknaden i stort. Importverksamheten inom tekobranschen är naturligtvis ett problem. Det vill jag inte motsäga. Men mot bakgrund av de uppgifter herr Svensson i Skara tidigare gav tror jag inte att någon debattör här kan påstå annat än att man med vårt kostnadsläge inte kan komma ifrån en viss arbetsfördelning inom tekoindustrin om vi över huvud taget skall ha den kvar i Sverige. För att få en hygglig ekonomi i denna verksamhet måste man utnyttja en del underleverantörer vare sig de finns i landet eller utanför landet. Jag talade tidigare om att det här är fråga om ett kortsiktigt stöd för att få rådrum tills man kan lösa frågorna på något längre sikt. Det gäller bara tiden t.o.m. årsslutet 1977. Under sådana förhållanden är det litet fel att framföra den här kritiken i detta sammanhang. Annars är jag beredd att hålla med näringsutskottet om att industriverket även fortsättningsvis måste se på importfrågorna. Åldersgränsen kom upp på nytt, men jag noterar med tillfredsställelse att fru Hansson säger att hon inte har något annat alternativ utan accepterar detta även om hon har vissa invändningar. När fru Hörnlund tar upp samma sak är det litet konstigare. Jag vill gärna ställa frågan om inte fru Hörnlund här kommer att stå bakom det eniga betänkande som hon i utskottet varit med om att stödja. I så fall tror jag att samma bekännelse måste komma från fru Hörnlund, att hon accepterar detta kriterium. Om man vill hjälpa den äldre arbetskraften måste man ändå ta sikte just på de äldre. Det är vad vi har gjort här och det är i alla fall den del av arbetskraften som är mest illa utsatt.
Herr talman! Jag vill säga till herr Wirtén att de anställda fortfarande saknar det konkreta svar de väntar på frågan: Är det riktigt av statsägda företag att följa de privata företagens exempel och flytta utomlands?
Herr talman! Herr Wirtén erkänner nu att importen är ett problem. Det är väl alltid en framgång att han kommit så långt. Sedan talade han om kostnadsläget och drog det som vi hört så många gånger förut. Men jag har påvisat i debatten att man hittills inte ökat den svenska sysselsättningen inom teko genom utlandsetableringar. Allt fler företag har försvunnit därför att man gett sig utomlands med lön = Nr 138 sömnad 0. d. och importerat i stället för att tillverka. Jag tycker att det hade varit bra om herr Wirtén såsom utskottets ordförande hade sett till att arbetsmarknadsutskottets skrivninghadeva= I rit av ungefär samma inriktning som näringsutskottets. Näringsutskottet — Åtgärder för textilger en helt annan bild av svårigheterna när det gäller importsidan och = och konfektionsdär är man ändå villig att ha en viss kontroll. industrierna Slutligen, om 50-årsstrecket, så är det klart att jag godtar detta stöd därför att branschen nu är i en så akut situation. Det har jag klart talat om. Men det hade varit betydligt bättre om man funnit en annan konstruktion av detta bidrag. Det är onekligen skevt att den allra bästa arbetskraften inom industrierna skall vara lönesubventionerad. Jag hävdar fortfarande att det oftast gäller kvinnor som är över 50 år eller i 50 årsåldern som tillhör den bästa delen av arbetskraften.
Herr talman! Herr Wirtén var liksom herr Svensson i Skara inne på att det enbart är det höga kostnadsläget i det här landet som har skapat krisen inom teko. Jag vill hävda att det finns andra orsaker också. Jag håller med fru Hörnlund om att man från företagens sida verkligen har hjälpt till att gräva sin egen grav. Jag skulle vilja fråga herr Wirtén om han delar herr Svenssons uppfattning om att man för att komma till rätta med konkurrensläget måste sänka arbetsgivaravgiften och skatterna. Det kommer antagligen förslag från någon utredning om detta så småningom. Är det den vägen man måste gå för att förbättra konkurrensen? Det var vad herr Svensson talade om i stället för att svara på frågan om man kunde lova att man utan statligt ägarengagemang kunde lösa de regionalpolitiska, försörjningspolitiska och sysselsättningspolitiska problemen. Eftersom herr Svensson inte svarade kan jag ju ställa frågan till herr Wirtén. Men jag vill hävda att om man skulle följa den väg herr Svensson i Skara anvisat, då avhänder man staten inkomster som skulle användas i fördelningspolitiskt syfte. En sänkning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet har inte gett ett enda nytt jobb. Det är inte den vägen man skall gå. Vad som händer om man väljer den väg herr Svensson anvisar är bara att företagen får högre vinster att t.ex. stoppa i egna fickor eller använda till etablering utomlands.
Herr talman! Jag har inte sagt att det enbart är det höga kostnadsläget som har satt tekobranschen i bryderi. Det finns säkert andra faktorer också. Men att kostnadsläget är en av de viktigaste faktorerna det tror jag inte heller fru Hansson vill bestrida, om hon prövar sig själv. Jag har inte heller sagt att vi från vårt håll skulle lova en sänkning av de totala skattekostnaderna för att förbättra situationen för det svenska näringslivet. Däremot tror jag att man kan göra vissa förändringar i fö 81 retagsbeskattningen som ger ett mera stimulerande näringspolitiskt klimat. Jag tänker exempelvis på generationsväxlingarna. Dessa företag är ofta familjeföretag, och om man kan finna bättre former för att ta över företagen i nästa generation, är det säkert ett sätt att hjälpa tekobranschen att leva vidare. Det är också fråga om en personalintensiv bransch, där löneskatten slår hårt. Det är möjligt att företagsskatteberedningen har anledning att fundera över hur man bäst skall fördela skatten på olika produktionsfaktorer för att undvika en fortsatt utslagning. Därmed har jag inte sagt att den totala beskattningen skall sänkas. Det är fråga om hur den bäst skall fördelas. Får jag så än en gång ta upp förstatligandet. Vi har under många decennier haft en socialdemokratisk regering. Det är då litet märkligt att socialdemokratin, när den kommer i opposition, genast är färdig att begära socialisering av denna bransch och även andra branscher. Den frågan hänger i luften: Varför har man inte gjort mer i tidigare skeden, då man hade politisk makt att genomföra socialiseringar? Då tvekade man emellertid och gjorde det inte. I sitt inlägg berörde fru Hörnlund utnyttjandet av import inom tekobranschen. Det går naturligtvis inte att bestrida att det, om vi importerar för 8 miljarder kronor och exporterar för 2,8 miljarder kronor, innebär en snedbalans inom denna del av näringslivet. Jag har dock sagt att det finns förklaringar till varför det blir så. Om man ser det på kort sikt, är det väldigt tveksamt om man för att få rådrum skall gå in och vägra bidraget just av detta skäl. När näringsutskottet säger att industriverket fortsättningsvis skall fundera på dessa frågor, är det helt konsekvent, eftersom näringsutskottet har anledning att se på tekobranschen på längre sikt. Det är där resonemangen hör hemma och inte i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Strukturomvandlingen inom den svenska industrin har varit betydande under hela efterkrigstiden. Vissa industrisektorer har ökat sina andelar av produktion och sysselsättning, medan andra stagnerat eller gått tillbaka. Strukturomvandlingen har med särskild kraft drabbat tekoindustrin, som vi i dag diskuterar. Sedan år 1965, då i det närmaste 90 000 personer arbetade inom tekoindustrin, har antalet sysselsatta minskat med ungefär hälften, vilket också fru Hörnlund påminde om i sitt inlägg. Orsakerna till denna utveckling är väl kända. Tekoindustrin var länge Nr 138 en utpräglad hemmamarknadsbransch med liten utrikeshandel. En snabbt ökande internationell handel på tekoområdet har för den svenska tekoindustrin inneburit flera nackdelar än fördelar. Det kan vi i dag slå — fast. Genom ett internationellt sett högt kostnadsläge, som inte kom = Åtgärder för textilpenseras med övertag i andra hänseenden — det senare gäller särskilt — och konfektionsför konfektionsindustrin — har tekoindustrins möjligheter att motstå det — industrierna ökade importtrycket gradvis försämrats. Därtill kommer den genomgripande omstruktureringen av handeln. Dess numera mycket starka inköpsorganisationer ger ökade möjligheter att snabbt organisera omfattande import från olika delar av världen. Att den inomeuropeiska handeln har liberaliserats har givetvis vid sidan av en ökad importkonkurrens även inneburit vidgade exportmöjligheter för den svenska industrin. På tekoområdet har dock de i och för sig goda exportframgångarna inte kunnat uppväga krympningen på den egna hemmamarknaden. Den successiva nedgången inom tekobranschen har delvis varit oundviklig. Beklädnadskonsumtionen i Sverige ökar endast obetydligt varje år. Samtidigt stiger arbetsproduktiviteten inom tekoområdet ganska snabbt — i genomsnitt med omkring 5 96 per år. Utrymme för en produktionsökning, som skulle ge oförändrad sysselsättning, finns således ej på den svenska marknaden, även om importökningen kunde hållas tillbaka. Tillräckligt utrymme saknas också på exportsidan. Den ökning som här skulle behövas för att åstadkomma oförändrad sysselsättning är alltså orealistiskt stor. Riksdagen har under 1970-talet beslutat om avsevärda stödinsatser för tekoindustrin. Under de sex senaste budgetåren har detta stöd uppgått till sammanlagt närmare 300 milj.kr. Stödet har fördelats med en knapp tredjedel på industripolitiska insatser för att underlätta företagens anpassning till ändrade marknadsförhållanden och öka deras konkurrenskraft. Ytterligare en knapp tredjedel har avsett investeringsstöd för att bibehålla sådan produktionskapacitet som bedöms nödvändig för vår försörjningsberedskap. Övriga stödinsatser har skett inom ramen för regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Det som motiverat regeringen att lägga fram ett särskilt åtgärdspaket för tekoindustrin är den markanta försämring som inträffat för branschen under de senaste åren och lett fram till den intensiva omstrukturering som just nu pågår inom branschen. Den internationella lågkonjunkturen är en av förklaringarna till denna utveckling. Vidare har det relativa kostnadsläget gentemot utländska tillverkare drastiskt förändrats och uppenbarligen vidgat redan existerande kostnadsskillnader mellan inom och utom landet producerade varor. Den snabba exportökning som har skett sedan början av 1960-talet har förbytts i stagnation. År 1975 understeg exportvärdet 1974 års nivå. 1976 ökade exportvärdet på nytt något men inte mer än att den volymmässiga exportutvecklingen fortsatt måste betraktas som svag. På den inhemska marknaden har efterfrågan utvecklats svagt, samtidigt 83 som importen fortsatt att tränga tillbaka den svenska industrins marknadsandel. Något förenklat kan man säga att svensk tekoindustri utsatts för tryck från två håll, nämligen dels från marknadssidan genom en stagnerande efterfrågan, dels från kostnadssidan genom en försämring i det relativa kostnadsläget som i hög grad har medverkat till att minska utrymmet för svensktillverkade produkter såväl inom som utom landet. Regeringens bedömning baseras på framför allt fyra förhållanden inom branschen. För det första har lönsamheten försämrats markant för flertalet tekoföretag. Kraftiga neddragningar i produktion och sysselsättning är under genomförande eller planering i många företag. Det kan inte uteslutas att inskränkningarna i rådande läge kan komma att beröra också produktion som långsiktigt skulle ha utsikter till konkurrenskraft. För det andra har den pressade lönsamhetsutvecklingen under lång tid givetvis lett till en för många företag försämrad finansiell struktur. Upplåning av kortfristigt kapital till relativt höga räntekostnader har kommit att utgöra en växande andel av den totala upplåningen. De ökade ränteoch amorteringskrav som härigenom vuxit fram har ytterligare försämrat möjligheterna för tekoföretagen att möta framtiden. För det tredje är konsekvenserna för sysselsättningen mycket oroande. Under tioårsperioden 1965-1975 minskade sysselsättningen inom tekoindustrin med i genomsnitt 5 26 per år. Under 1976 fördubblades nedgångstakten. Omkring 5 500 sysselsättningstillfällen, motsvarande 10 926 av branschens sysselsatta, försvann. Enligt de bedömningar som vi nu har gjort finns det anledning befara att nedgången kan bli 10 26 även i år. Det betyder att 5 000-7 000 personer anställda vid tekoföretag kan komma att förlora sina arbeten under år 1977 om inte åtgärder sätts in. För det fjärde måste denna negativa sysselsättningsutveckling sättas i relation till utvecklingen inom andra delar av samhällsekonomin. Möjligheterna för andra sektorer att på kort sikt suga upp arbetskraft från tillbakagående branscher är i dag väsentligt sämre än t.ex. i början av 1970-talet. För vissa regioner och orter är detta förhållande särskilt markant. I Borås, som tidigare åberopats här i debatten, har hittills under 1970-talet antalet anställda i tekoindustrin minskat från omkring 16 000 till ungefär 10 000. Såvitt nu kan bedömas kan nedgången komma att fortsätta i avsevärt högre takt under de närmaste åren, samtidigt som möjligheterna att på kort sikt skapa alternativ sysselsättning inom andra näringar i kommunen inte är lika goda som i början av 1970-talet. Även andra förhållanden har spelat in vid regeringens bedömning av branschens situation. Tekoindustrin svarade under år 1976 för i det närmaste hälften av alla varsel som berörde kvinnor inom industrin. Härtill kan läggas den ogynnsamma åldersfördelningen inom branschen med omkring en tredjedel av arbetsstyrkan äldre än 50 år. Den regionala koncentrationen är vidare betydande. Mer än en tredjedel av antalet sysselsatta arbetar i företag inom Älvsborgs län. Det är mot denna bakgrund man skall se regeringens beslut att föreslå — Nr 138 riksdagen det åtgärdspaket för tekobranschen som kammaren nu har att Onsdagen den behandla och som slutar på ett sammanlagt stödbelopp av 440 milj.kr. 25 maj 1977 Som jag nämnde tidigare är detta en satsning av en helt annan stor: LL leksordning än vad den förra regeringen någonsin samlade sig till. De — Åtgärder för textilextraordinära åtgärderna, som ingår i detta åtgärdspaket och som alltså — och konfektionssaknar motsvarighet i de tidigare insatta åtgärderna för tekoindustrin, = industrierna innebär en total satsning på 330 milj.kr. — varav 150 milj.kr. i lånegarantier — och består av ett industripolitiskt och ett sysselsättningspolitiskt element. Åtgärderna är tidsbegränsade. Det industripolitiska elementet syftar delvis till att stärka den del av branschen som är långsiktigt livskraftig. Det sysselsättningspolitiska elementet — sysselsättningsbidraget till äldre arbetskraft — syftar till att åstadkomma en lugnare nedgångstakt i sysselsättningen i branschen. Stödpaketet har således utformats så att stödet kan utgå för att stärka sysselsättningen inom ett stort antal företag. Å andra sidan får inte stödåtgärder utformas så att en orationell branschstruktur bevaras genom att olönsamma företag kan fortsätta sin verksamhet med statligt stöd. Därför ingår i paketet särskilda åtgärder som sätts in för de i ett längre perspektiv livskraftiga företagen. Genom en sådan balanserad och avvägd insats bör en fortsatt strukturomvandling inom branschen underlättas, vilket enligt min mening är nödvändigt av effektivitetsskäl. Utvecklingen inom branschen under de månader som gått sedan regeringen lade fram sin proposition i början av mars ger anledning till fortsatt oro. Enligt de uppgifter om varsel som föreligger för månaderna januari-april berördes 1 510 anställda inom tekoindustrin. Av dessa avsåg ungefär hälften nedläggningar och resten andra driftinskränkningar. Dessa uppgifter innebär att den höga varselnivån år 1976 har fortsatt även innevarande år. Det finns med andra ord tecken som tyder på att branschens läge är fortsatt svagt och eventuellt kan ha ytterligare försämrats under senaste tiden. Jag har därför sett till att den arbetsgrupp för tekoindustrin som inom regeringskansliet arbetade fram underlaget för de åtgärdsförslag riksdagen i dag har att ta ställning till fortsätter sitt arbete med tekoproblemen och gör detta i nära kontakt och samförstånd med fackföreningsrörelsen. Arbetsgruppens första uppgift blir därvid att analysera utvecklingen inom branschen som den tett sig under första delen av 1977 och så som den ter sig för den närmaste framtiden. Jag vill i sammanhanget erinra om det branschråd för tekoindustrin som aviserats i propositionen. Tekobranschrådet bör få som sin huvudsakliga uppgift att följa utvecklingen inom branschen och därvid lägga särskilt stor vikt vid utvecklingen i ett längre perspektiv. Jag räknar med att rådet skall kunna ha sitt första sammanträde inom de närmaste månaderna. Rådet bör kunna vara ett effektivt forum för samråd mellan statsmakterna, branschorganisationerna och fackföreningsrörelsen. Prissättningen inom +«extilhandeln har tagits upp i ett par motioner 85 som kammaren nu går att behandla. De har avstyrkts av ett enhälligt utskott under hänvisning till att regeringen genom handelsministern uppdragit åt statens prisoch kartellnämnd att undersöka prissättningens effekter för den svenska tekoindustrin. Innan resultatet av denna analys föreligger är det inte möjligt att ange i vilken utsträckning s.k. procentpåslag i handeln medverkat till de ökade avsättningssvårigheterna för svensk konfektion. Det finns dock anledning befara att så har varit fallet i viss utsträckning och att det därför är angeläget att problemet nu uppmärksammas. Prissättningen bör självfallet vara kostnadsanpassad. Jag vill till sist också erinra om att den viktiga frågan om vilka följder tekobranschens utveckling har fått på vår försörjningsberedskap nu utreds inom handelsdepartementet. Enligt vad jag inhämtat räknar man med att utredningsresultatet kan föreligga under juni månad. Därefter får så snart som möjligt en bedömning av denna fråga ske. En sådan bedömning har fått ökad aktualitet genom de senaste årens negativa utveckling inom tekobranschen. Herr talman! När man sedan lyssnar till debatten här i dag gör man den intressanta iakttagelsen — och den kan man också knyta till reservationerna — att oppositionen nu intagit en ny och jag skulle vilja säga nyktrare attityd till företagsformerna i branschen. Det är en omständighet som jag hälsar med tillfredsställelse. Debatten både i kammaren och utanför detta hus under den här vintern och våren har annars kunnat ge uppfattningen att den enda väg att lösa branschens problem som oppositionen velat anvisa har varit ett statligt övertagande av tekoföretagen. Man skall då ha klart för sig att vi här har att ta ställning till situationen för en bransch där de stora företagen svarar för en relativt begränsad andel av produktionen. Låt mig säga att 20-30 26 av den totala produktionen sker i större företag, medan resten i allmänhet sker i mycket små företag. Det finns 800-1 000 små företag som spelar en mycket stor roll för branschens struktur, och de företagen har sin speciella betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Herr talman! Jag vill så övergå till att besvara den fråga angående sysselsättningen vid Algots Nord som ställts till mig av herr Brännström. Herr Brännström har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av att Algotsledningen inte är beredd att garantera någon sysselsättning efter år 1977. På mitt initiativ har ordföranden i den arbetsgrupp inom regeringskansliet som följer och analyserar utvecklingen inom tekoindustrin fått i uppdrag att särskilt uppmärksamma utvecklingen inom Algotskoncernen. Avsikten med detta är att dels ha en hög beredskap, dels få en naturlig koppling till de branschmässiga övervägandena. Jag vill samtidigt betona att det i dag är för tidigt att säga om eller vilka åtgärder som kan komma att erfordras när det gäller Algots Nord.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Men tyvärr är innehållet av den beskaffenheten att det inte ger någon anledning att tro att regeringen kommer att göra aktiva insatser för att möta de problem som ju finns inom tekobranschen. Tidigare under debatten har fru Hansson och fru Hörnlund på ett utförligt och utmärkt sätt redovisat den socialdemokratiska bedömningen av vad som bör göras för att långsiktigt möta svårigheterna för företag, orter och regioner. Min fråga kom till med anledning av meddelandet i pressen att Algotsledningen ansett företagets situation så svår att man inte längre var beredd att garantera någon sysselsättning efter 1977. Det är inte länge sedan vi i riksdagen behandlade frågan om stödåtgärder för Algots Nord och Eiser. Då lämnades beskedet att det stödet skulle säkerställa sysselsättningen i varje fall de närmaste två åren. Det var ju i sig en kortvarig effekt men kunde i alla fall bedömas som något positivare än det besked som Algotsledningen sedan gått ut med. Om det beskedet är helt korrekt har varit svårt att få bekräftat. Men farhågorna för framtiden hos de anställda i de tre orter som främst berörs av Algots Nord-etableringen har ytterligare ökat. Vi skall vara medvetna om att denna lokalisering ännu inte är fem år gammal. Under denna tidsperiod eftersträvade man att komma upp i 1 000 nya arbetstillfällen, men den effekten av lokaliseringen kommer man aldrig att uppnå. I stället är man på väg att skära ned en del av verksamheten i de tre orterna i Västerbotten. Det är då i första hand Skellefteå som drabbas av en minskning av antalet arbetstillfällen. I det sammanhanget vill jag påminna industriministern om den stora namninsamling som facket lokalt och de anställda spontant gjorde och som vi har överlämnat till industriministern. Vi krävde där kraftiga åtgärder för att säkerställa sysselsättningen. Dess värre är bara att notera att det svar jag nu har fått från industriministern är vagare utformat än det besked som tidigare lämnades. Den sista meningen är t.o.m. så vagt formulerad att man kan ifrågasätta om regeringen över huvud taget tänker göra någonting. Industriministern säger nämligen att han vill betona ”att det i dag är för tidigt att säga om eller vilka åtgärder —-—--”. Jag förutsätter att det finns intresse från industriministerns och regeringens sida att följa den problematik som Algots Nords etablering i Västerbotten har fört med sig och att ordet m” definitivt kan strykas ur formuleringen. Vad som behövs är åtgärder som anpassas till det faktiska behovet av att säkerställa sysselsättningen på de orter som är närmast berörda av Algots Nords etablering i Västerbotten. Det måste vara riktigt att fullfölja den grundsyn som en gång präglade beslutet om denna etablering, nämligen att sysselsättningsstrukturen i Västerbotten behöver förbättras. Med utgångspunkt i denna grundsyn skulle jag vilja ställa en följdfråga till industriministern: Är regeringen och kanske främst industriministern beredd att ta under övervägande ett överförande i statlig ägo av Algots Nord om erbjudande härom ges?
Herr talman! Jag hoppas att jag förstod herr Åsling rätt. Jag fattade att de förhandlingar herr Åsling talade om gällde de kvarvarande bomullsspinnerierna och att detta skulle vara klart i juni månad. Då är jag till freds med det svaret. Jag ställde faktiskt ytterligare en fråga till herr Åsling, och den gällde strukturstödet. Utskottets majoritet har på den punkten gått mycket långt, men om man menar att strukturstödet inte skall ges till den del av företagets tillverkning som är förlagd utomlands, då anser jag att man bör kunna säga det rent ut. Därför vill jag fråga statsrådet Åsling om det också är hans syn på den här frågan. Är det för att hålla en dörr öppen för att ändå kunna ge sådant stöd som man har den här skrivningen i utskottsbetänkandet? Sedan säger industriministern att vi nu har en nyktrare attityd till ägarförhållandena inom tekobranschen. Jag tycker att den alltid har varit nykter. Vi har ansett och anser fortfarande att ett statligt ägarengagemang är ett instrument som vi måste ta till vara och som vi inte vill frånhända oss, men som de borgerliga av ideologisk rädsla för staten inte vill gå med på att använda. Därför ställer jag också till herr Åsling den fråga som jag ställt till både herr Wirtén och herr Svensson i Skara men inte fått något svar på: Kan ni lova att ni kan lösa de här problemen från försörjningspolitiska, regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska synpunkter utan ett statligt ägarengagemang? Kan ni lova det behöver man inte diskutera att staten skall gå in och ta över vissa delar av den här branschen, som av olika skäl inte kan klara sig själva fastän vi — om inte annat av försörjningspolitiska skäl — måste ha kvar industrin.
Herr talman! När det gäller ägarförhållandena påpekade jag redan då vi hade debatten om Algots Nord och Eiser att det har kommit in litet katter bland hermelinerna i centerpartiet. Herr Hörnlund hade vid det tillfället en interpellation, där han anförde att han inte var främmande för kooperativt eller statligt ägande för att vi skulle kunna klara den här branschen. Om vi tittar på s. 6 i näringsutskottets betänkande framgår 'det att herr Nilsson i Tvärålund m.fl. i en motion säger: Ett statligt övertagande helt eller delvis bör emellertid kunna accepteras om viktiga samhällsintressen inte kan tillgodoses på annat sätt. Motionärerna är alltså inte främmande för ett statligt ägande. Sedan sade industriministern att det här är en mycket stor satsning. Den är på 440 milj.kr., och det är en större satsning än den gamla regeringen någonsin gjort, sade han. Men, herr Åsling, jag vet att det har pumpats in åtskilliga hundratal miljoner i tekobranschen genom olika åtgärder alltsedan 1970-talets början. Vi har trots detta haft en fortsatt nedgång, och herr Åsling vet själv att nedgången även med det stöd Nr 138 som ges nu kommer att fortsätta. Onsdagen den Sedan tycker jag inte att man skall glömma en annan viktig del i 25 maj 1977 detta, nämligen det regionalpolitiska stöd som har gått till Boråsregionen ända sedan 1968 i form av lokaliseringslån och ianspråktagande av in — Åtgärder för textilvesteringsfondsmedel för nyetableringar. Vi har tack vare detta fått en = och konfektions viss differentiering genom etableringen av LM, Monsun-Tison, KF:s — industrierna plastfabrik i Fristad, Firestone m.fl. Det senaste tillskottet var när Volvos bussfabrik kom, men tyvärr räcker inte detta — på grund av den mycket — Om sysselsättningen stora nedgång inom tekoindustrin som vi haft under 1970-talet. Vi väntar — vid Algots Nord oss också en ytterligare nedgång. Vi har inte fått några nya företag sedan den nya regeringen trädde till, men jag anser att vi behöver inte bara lokaliseringslån utan även bidrag för att få nylokalisering till stånd. Det skulle vara värdefullt om industriministern här ville deklarera att han vill sätta in sådana särskilda åtgärder i Boråsregionen.

Herr talman! Till herr Brännström vill jag säga att han måste leva i en ganska orealistisk föreställning om hur relationen mellan staten och Algots utvecklas. Det finns ett avtal mellan staten och Algots beträffande Algots Nord-etableringarna, och det avtalet gäller alltjämt. Riksdagen har dessutom bekräftat detta. Vad som därutöver har kommit till vår kännedom är de uttalanden som herr Brännström refererar, och de har föranlett dels direkta kontakter med Algotsledningen, dels och framför allt uppdraget till den speciella arbetsgrupp som jag hänvisade till i mitt svar. Så länge inte nya fakta föranleder andra dispositioner gäller självfallet avtalet. Vad herr Brännström. här säger är ur denna synpunkt oansvarigt och häpnadsväckande. Ingår man ett avtal med en partner, skall det avtalet självfallet gälla till dess att andra förutsättningar föreligger. Vi skall nu med skyndsamhet analysera vad som händer i branschen. Sedan är vi beredda att gripa oss an frågan och vidta de åtgärder som kan anses erforderliga. Med anledning av att herr Brännström talar om att man aldrig kommer att nå den lokaliseringseffekt som var planerad för Algots Nordoch Eiseretableringarna i norr vill jag påminna om att det ju är en effekt av den extremt lösa och vårdslösa planering som den gamla regeringen gjorde sig skyldig till när det gäller dessa etableringar. Det står utom något som helst tvivel att man har agerat på alltför lösa grunder. På herr Brännströms fråga om jag är beredd att överväga ett övertagande av Algots vill jag säga att detta liksom det statliga engagemanget i textilindustrin över huvud taget inte hör till detta ärende. Det kan även vara ett svar till både fru Hansson och fru Hörnlund. Ett övertagande är en åtgärd som man får gripa till, om det är nödvändigt för att säkra sysselsättningen i särskilda fall. Jag har i samband med diskussioner 89 om denna bransch lika väl som när det gäller andra branschers situation sagt att jag inte har några förutfattade meningar i ägarfrågan. Jag är inte bunden av några dogmer när det gäller synen på statligt och privat ägande. Man får inrätta de statliga engagemangen och åtgärderna efter omständigheterna. Men att, som hävdats från socialdemokratiskt håll i debatten, ett statligt övertagande skall lösa problemen, är att bortse från var de grundläggande problemen i branschen finns. Det är vår ofördelaktiga kostnadssituation och den förödande konkurrens som möter svenska företag, som är det avgörande för branschens aktuella situation, och de problemen löser man inte med ett förstatligande. Jag tycker att oppositionens talesmän måste klara ut dessa begrepp. Är man på det hållet beredd att föreslå ett förstatligande av de 1000 svenska tekoföretagen? Är det inte bättre att med konstruktiva åtgärder försöka lösa branschens problem? Jag skönjer i reservationens formuleringar en klar reträtt och en tillnyktring bland socialdemokratins företrädare, och det vore kanske också på sin plats att detta bekräftades i debatten här i dag. Fru Hansson frågade om jag kunde bekräfta att det var under juni månad som förhandlingarna om det grundtextila stödet skulle vara klara. Vad jag sade i mitt inledningsanförande var att jag räknade med att handelsdepartementet under juni månad skall ha slutfört de undersökningar som ligger till grund för överväganden om försörjningsberedskapen på detta område. Förhandlingarna om det grundtextila stödet pågår f. n. Jag kan för dagen inte säga när de kommer att vara avslutade, men jag kan försäkra fru Hansson att det inte kommer att dröja speciellt länge förrän man löst frågan. Förhandlingarna bedrivs just nu i handelsdepartementets regi. När det sedan gäller strukturstödet och utlandsetableringarna har jag självfallet min grundinställning klar. Man får se till att stödet inte missbrukas i förbindelse med utlandsetableringarna. Det är industriverkets uppdrag, och herr Wirtén var tidigare inne på denna fråga. Det finns anledning att understryka att industriverket skall sköta denna bevakning. Jag förutsätter också att facket, som har full insyn i dispositionen av strukturstödet, hjälper till med den uppgiften.

Herr talman! Det är intressant att höra att industriministern hävdar att avtalet alltjämt gäller. Det är värdefullt att få detta bekräftat därför att samma bedömning skulle ha kunnat gälla när den borgeriiga rege ringen tog över. Man skulle då ha kunnat hävda att det avtal som fanns mellan den socialdemokratiska regeringen och Algots alltjämt skulle ha gällt och utgjort ett hinder för de förhandlingar som så småningom ledde till den uppgörelse som medger en minskning av antalet arbetstillfällen inom Algots Nord. Det avtal som nu kommit till stånd med den borgerliga regeringens medverkan har alltså bidragit till att utvecklingen i Algots Nord-gruppen är på väg mot en minskad sysselsättning. Man kan då fråga sig hur länge det avtalet kommer att gälla med parter som har den här grundsynen. Jag är inte säker på att avtalet har så stort värde med den inställning som både företaget och faktiskt också ibland den borgerliga regeringen ger uttryck för. Jag tolkade industriministerns uppfattning ungefär så här: För att trygga sysselsättningen kan statligt övertagande komma i fråga. Vad är det vi diskuterar och tvistar om? Visst gäller det regionala sysselsättningsfrågor i en bransch som brottas med svårigheter. Det är dock sysselsättningen som vi alla slåss för. Om det är så enkelt skulle vi mycket snabbt kunna komma fram till ett samförstånd. Vi har ju hävdat att ett starkare statligt engagemang positivt skulle kunna påverka sysselsättningen i den här branschen. Herr Åslings yttranden ger vid handen att den bedömningen är riktig. Låt oss då arbeta utifrån den målsättningen.
Herr talman! Först vill jag säga att det var verkligt intressant att höra industriministern deklarera att han inte har någon dogmatisk inställning i ägarfrågan — men detta uttalande stämmer ganska illa med herrar Svenssons i Skara och Wirténs mer kategoriska inställning i den här frågan. Det är naturligtvis bra att industriministern vill medverka till att vi skall kunna få ytterligare lokaliseringar till Borås, men jag skulle vilja veta litet mer konkret vilka planer man har för detta. Vackra ord är visserligen i och för sig bra, men man kan inte leva bara på dem, utan det behövs också handling och konkreta åtgärder för att regionen skall kunna överleva. Det kanske är det vi har saknat hittills. Nu finns det faktiskt en konkret fråga som industriministern mycket väl skulle kunna svara på här. Länsstyrelsen i Älvsborgs län har krävt att inte bara lån utan även bidrag skall kunna utgå till lokaliseringen av företag. När ekonomiministern var i Borås sade han att han tyckte att alldeles speciella åtgärder borde sättas in i Boråsregionen. När industriministern var i Borås deklarerade också han att han ansåg att det behövdes åtgärder men att han icke kunde tänka sig några bidrag. Därför skulle det vara klargörande att få ett svar här, eftersom det inte är lätt att veta vilken av herrarna man skall lita på. Men bollen ligger onekligen hos industriministern i detta fall.
Herr talman! Jag noterar också med tillfredsställelse att industriministern kan se ett statligt ägarengagemang som ett medel som man kan ta till för att trygga sysselsättningen just beroende på de omständigheter som föreligger. Industriministern påstår att han tydligt ser att vi i vår motion och i reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande nr 41 på något sätt skulle vara på reträtt när det gäller statligt ägarengagemang. Dett vill jag verkligen dementera. Vi har i motionen visat på att ett ökat statligt ägarengagemang är en väg som kan tillgripas, och den tanken har vi också tagit upp i reservationen. Jag kan därför inte anse att vi på något sätt skulle befinna oss på reträtt i fråga om det statliga ägarengagemanget. Sedan frågade herr Åsling om vi är beredda att gå ut och socialisera tusentals företag. Det är självklart att om man kan lösa problemen i företagen på annat sätt behöver man inte låta staten överta företagen. Vidare säger herr Åsling att man skall vidta konstruktiva åtgärder. Tala då om vilka konstruktiva åtgärder det är som herr Åsling tänker på! Det är klart att om problemen inte kan lösas på annat sätt och med det ansvar som man har ur beredskapspolitiska, regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska synpunkter, måste vi vara beredda att använda de medel som jag har anvisat tidigare, nämligen statligt ägarengagemang. Slutligen vill jag gärna ta upp frågan om strukturstödet. Jag har fattat herr Åsling så, att han anser att strukturstöd inte skall ges till den del av företagens tillverkning som är förlagd utanför landet men att han lägger över ansvaret på industriverket att noga kolla upp detta. Vi menar från vår sida att statens industriverk behöver riktlinjer från regeringen för det garantisystem som verket skall utarbeta. Om herr Åsling har den uppfattningen att man inte skall ge något stöd, borde han väl rimligen ha kunnat säga detta rent ut.
Herr talman! Jag tycker att detta är en rätt intressant debatt och att den utgör en logisk fortsättning på tonläget i de socialdemokratiska reservationerna. Det finns nu inte mycket kvar av de trumpetstötar om socialisering av den här branschen som jag tidigare har mött från socialdemokratiskt håll ute i debatten. Här säger man nu att man accepterar min linje, att ett statligt övertagande av företag kan vara möjligt när det är den sista utvägen för att klara en sysselsättningssituation i en viss region. Men om situationen kan klaras med konstruktiva åtgärder, dvs. med regeringens paket — är man beredd att acceptera dessa åtgärder. Reservationerna vittnar om att socialdemokraterna är utan alternativ. Jag noterar det som en mycket väsentlig framgång i den här debatten att det äntligen blivit en tillnyktring i socialdemokraternas syn på de här frågorna. Det vill jag gärna ge mina meddebattörer ett erkännande för. Till herr Brännström vill jag säga att jag inte är böjd att ta upp en saklig debatt på hans villkor. Vi reviderade planerna för Norrlandseta Nr 138 bleringarna efter det att företagen förklarat att man inte klarade att fort Onsdagen den sätta med de luftslott som man hade börjat bygga upp tillsammans med 25 maj 1977 den gamla regeringen. Vi gick då in i en förhandling. Det var arbets I marknadsverkets generaldirektör som fick uppdraget. Detta föranledde Åtgärder för textilden reviderade plan som riksdagen har antagit och som kammaren i och konfektionsstort sett var enig om. Vad som nu har skett är att vi har sett tid — industrierna ningsmeddelanden och att vi har fått en rapport om Algots och andra företags aktuella situation. Vi har givit vår analysgrupp i uppdrag att — Om sysselsättningen se över vad som döljer sig bakom dessa informationer. Det utrednings — vid Algots Nord arbetet får visa vilka åtgärder som kan bli erforderliga. Att i det sammanhanget, som herr Brännström gör, försöka leda i bevis att vi inte är beredda att göra någonting — det vill jag bestämt ta avstånd ifrån. Fru Hörnlund har inte små anspråk. Hon menar tydligen att jag nu skall presentera en liten katalog över tänkbara etableringar i Boråsregionen. Jag har sagt till Borås kommun och till facket att man får presentera sina planer och att vi är beredda att diskutera nyetableringar i den takt de presenteras. Det är självklart att det i första hand är lån som kan komma i fråga. Bidrag är som bekant, enligt de direktiv som riksdagen har givit regeringen, förbehållna det inre stödområdet. Och vi skall väl ändå inte försämra de regionalpolitiska instrument som vi har. Sedan kommer ju SIFU på plats i Borås senast 1981. Det är ett väsentligt bidrag till utvecklingen, inte bara för sysselsättningen i Borås utan också indirekt genom att SIFU tillför regionen stor kompetens som kan vara av värde vid fortsatt företagsutveckling. Till fru Hansson vill jag säga att jag noterar att hon inte längre anser det vara nödvändigt med något statligt övertagande av de hundratals småföretagen i tekobranschen. Det är bara att med tillfredsställelse notera att också fru Hansson till sist har insett vad som är de avgörande problemen i den här branschen.

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas tar upp ett nytt problem som finns inom tekoindustrin. Så sent som den 2 mars diskuterade vi stödet till Algots och Eiser i den här kammaren. Till den debatten har det hänvisats bl.a. från industriministerns sida, och jag skall återkomma till det. En del av de synpunkter som då kom fram i våra reservationer återkommer nu, t.ex. frågan om hur omstruktureringen skall äga rum inom tekoindustrin. Alla tycks vara ense om att vi måste ha kvar en textilindustri här i landet och om att speciella svårigheter finns inom denna industri. är det fråga om ett generellt stöd. Fru Hörnlund har berört våra reservationer i arbetsmarknadsutskottet. Låt mig bara tillägga att jag aldrig kan gå med på att följa den samhällsekonomiska linje som utskottsmajoriteten förordar, nämligen att stöd skall utgå även till vinstgivande företag och till företag vilkas verksamhet till betydande del består i att importera varor från utlandet. Vi socialdemokrater anser att stödet bör vara riktat till företag som direkt behöver detta stöd för att kunna upprätthålla sysselsättningen. Man måste därför sätta upp vissa villkor för att ett företag skall få stöd. Ett ytterligare villkor anser vi också bör vara att företagen förklarar sig villiga till förhandlingar om offentligt ägarengagemang eller i varje fall insyn och inflytande från samhällets sida, om staten påkallar detta. Här har Sten Svensson i Skara som förste talare tagit upp resonemanget om hotet om socialisering, och även herr Åsling har varit inne på den frågan. Låt mig göra några kommentarer till herr Svenssons i Skara diskussion. Han sade bl.a. att det är arbetsgivaravgiften som är den stora boven i dramat inom tekoindustrin. Arbetsgivaravgiften är 4 96. Resten är sociala kostnader som har avräknats i samband med förhandlingar. Det senaste som nu skall betalas är fem veckors semester. Anser herr Svensson i Skara att textilarbetarna fortfarande bara skall ha fyra veckors semester, eller skall de icke ha betalt för den femte veckan? Herr Svensson i Skara tog bara upp kostnadsutvecklingen. Herr industriministern håller jag räkning för att han också tog upp påslagen i handeln som en av de komponenter som kan göra att den svenska tekoindustrin har svårigheter. Jag skall inte kommentera det vidare. Låt mig säga att vi har tagit upp frågan om påslagen i handeln i vår motion, som fru Hansson har belyst, men godkänner den skrivning som föreligger. Sedan säger herr Svensson i Skara att det enda som socialdemokraterna ville göra var att införa ytterligare pålagor på företagen. Vad gör den borgerliga regeringen? Jo, den lägger bördorna på de lågavlönade tekoarbetarna genom devalvering, momshöjning, större prisökningar på dagligvaror än någonsin förut och oförmånligt utformade skatteskalor. Tror herr Svensson i Skara att detta medför en lugnare kostnadsutveckling på lönesidan för tekoarbetarna än en arbetsgivaravgift? Han säger vidare att vi vill socialisera tekobranschen. Låt mig då först säga att socialisering innebär mycket mer än bara ett förstatligande av ett företag. Sedan talar han om centralstyrning, planhushållning och allt detta, och han avrundar med att han vill ha mer decentralisering av besluten, så att besluten skall läggas närmare människorna. Vad har de anställda haft för inflytande över tekoindustrins utbyggnad och struktur här i landet? Har besluten legat närmare de människor som har varit beroende av den? Är det inte i styrelserummen och bland ägarna som man har beslutat om detta? Herr Svensson motsätter sig all planhushållning. Vad vill herr Svensson ha i stället? Jo, de fria marknadskrafternas spel med bygder och män niskor, vilket skapar dessa problem. Det är herr Svenssons i Skara recept. — Nr 138 Det är det recept som har lett till att vi i dag har det läge som vi har : 3 . 5 a cd Onsdagen den inom tekoindustrin. Det är en låtgåpolitik som vi inte kan acceptera. g Men detta med statligt ägande diskuterades ju även den 2 mars. Om SPA UN jag fattat herr industriministern rätt försöker han tala om att de soci Åtgärder för textilaldemokratiska debattörerna i dag har en annan mening än den jag hade — och konfektionsunder herr Åslings och min debatt vid detta tillfälle.

Vad är det vi säger i vår reservation, och vad var det jag påtalade i debatten den 2 mars? I fråga om Algots Nord m.fl. företag sade vi att det inte minst gällde att öka insatserna åt företag som var aktuella i propositionen. Vad är det för skillnad på det resonemang vi för i dag och det som vi förde då?

I dag är frågan: Hur skall vi klara sysselsättningen i Boråsregionen och i Västerbotten? Klarar man det problemet med enskilt ägande? Nej, man har misslyckats! Hur skall vi kunna klara kraven från beredskapssynpunkt? Klarar vi dem genom att utan villkor föra över pengar även till vinstgivande företag? Vi tror inte det, därför att alltför många exempel finns på företag — fru Hörnlund har nämnt det — som inte tar det sociala ansvar som regeringen ibland uttalat sig om. Till herr Svensson i Skara vill jag ställa ännu en fråga. Den gäller utskottets skrivning med anledning av herr Nilssons i Tvärålund motion, att motionen i stort sett överensstämmer med förslagen i propositionen. Var i propositionen talas det om att ett statligt övertagande — som herr Nilsson i Tvärålund framhåller — i vissa fall bör ske? Jag har inte kunnat finna något sådant uttalande, men här i dag har herr Åsling förtydligat sig på denna punkt. Nu kan vi allesamman vara överens om att om det behövs för att trygga sysselsättningen och skapa trygghet i de olika orterna är förstatligandet en åtgärd som skall övervägas. På den punkten 95 har denna debatt varit klargörande — det håller jag med herr industriministern om. Vi socialdemokrater står fast vid samma ståndpunkt som vi intog den 2 mars. Herr Åsling har bytt fot i frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Till herr Fagerlund vill jag säga att han tydligen inte lyssnat riktigt uppmärksamt på debatten. Vi har i debatten påpekat att förstatligandet som sådant inte löser kostnadsproblemen. Kan herr Fagerlund förneka ett samband mellan prissättning och kostnadsutveckling för företagen? Jag inledde mitt första inlägg med meningen: Tekobranschens problem sammanhänger främst med kostnadsutvecklingen. Herr Fagerlund kanske inte hörde detta. Vidare påpekade jag i avslutningen av anförandet att det finns en lång rad andra saker som påverkar politiken — inte minst den ekonomiska politiken i stort. Då frågade herr Fagerlund vad som är linjen för de borgerliga partierna. Ja, herr Fagerlund, vi sade nej till de 15 olika skattehöjningarna som ni utöver de förslag som regeringen kom med aktualiserade. Bl. a. innebar detta att t.ex. en företagare inom det inre stödområdet skulle få en höjning av arbetsgivaravgifterna. Alla era skattehöjningsförslag innebar, herr Fagerlund, nya pålagor, ytterligare kostnader för företagen. Kan man verkligen hjälpa näringslivet och främja sysselsättningen genom att föra en sådan politik?
Herr talman! Jag tycker nog också att herr Fagerlund ger ett konstruktivt bidrag till denna debatt som belyser den intressanta utveckling som oppositionen har varit föremål för under några månader.

Nu säger han att om andra medel, andra konstruktiva insatser slår fel skall man kunna tillgripa statligt övertagande som sista försvarslinje. Det är en häpnadsväckande utveckling som herr Fagerlund beskriver. I reservationen talar man om att det nu krävs en aktiv insats av staten. Nu är det inte fråga om att överta företag i ökad utsträckning.

Sedan herr Fagerlund, för att klara ut de här begreppen: Jag har alltid —- och det är en gammal centerpartistisk linje — hävdat att när andra insatser slår fel skall man inte hesitera för ett statligt engagemang. Vi Nr 138 har visat det när det gäller statliga företag av typen LKAB och NJA Onsdagen den där det alltså har funnits anledning, av sysselsättningsoch regional 25 maj 1977 politiska skäl, att göra en aktiv statlig insats. Vi har inte tvekat och i kommer inte att göra det i framtiden heller. Men vi tror inte att det — Åtgärder för textilär den konstruktiva lösningen i en bransch med många småföretag, där — och konfektionsdet personliga engagemanget i produktionen är en så väsentlig tillgång.
Herr talman! Jo, jag hörde anförandet av herr Svensson i Skara även om jag inte fanns i kammaren — jag satt på mitt rum och lyssnade på det. Herr Svensson började med att tala om arbetsgivaravgiften och han tog upp kostnadsutvecklingen, men han sade inte ett ord om påslagen i handeln. Jag påtalade de skattehöjningar som herr Svensson i Skara och regeringen har föreslagit och som drabbat de lågavlönade inom tekoindustrin. För jag vill inte tro så illa om herr Svensson och inte heller om herr Åsling som att ni anser att vi skall lösa problemen med kostnadsläget inom tekoindustrin genom att inte föra en solidarisk lönepolitik och genom att låta tekoarbetarna jobba för lägre löner än övriga sysselsatta inom industrin. Sedan tog herr Svensson i Skara upp de femton olika skattehöjningarna. De kan ju diskuteras; jag bara konstaterar fakta i detta sammanhang. Herr Åsling sade att vi ville att textilindustrin i ökad utsträckning skall övertas av staten. Men det är ju precis vad herr Åsling också rekommenderar i dag, när han säger att han inte är främmande för den tanken om sociala skäl och beredskapsskäl motiverar det. Men vad sade vi i vår reservation? Jo, vi sade: ”Inte minst gäller det företag av den typ som är aktuella i propositionen och som fått omfattande regionalpolitiskt stöd. Vissa steg i riktning mot statligt ägande har redan tagits.” Jag har läst igenom vad jag sade i debatten i mars, och jag kan inte finna att vad jag sade då skiljer sig från vad jag har sagt i dag. Herr Åsling slutade med att säga att det är en gammal centerpartistisk uppfattning att man inte skall vara doktrinär. Det trodde jag faktiskt också ända fram till den 2 mars, då industriministern gjorde sitt hårda utspel i riktning mot ett ökat statligt engagemang inom textilindustrin. Men i dag har han alltså ändrat sig. Vi behöver inte diskutera detta mer; jag bara konstaterar att det kunde herr Åsling ha sagt redan den 2 mars, så hade den här diskussionen i viss mån varit överflödig.
Herr talman! Jag måste konstatera att herr Fagerlund inte kan klara ut hur det förhåller sig med förslaget om att förstatliga branschen för att därigenom komma till rätta med kostnadsproblemen. Dessutom kan herr Fagerlund inte ge tillfredsställande besked om vilka konsekvenser de femton olika skattehöjningarna har för tekobranschen. 97 Herr Fagerlund sade att han hade lyssnat på mitt första anförande. Jag vill upprepa att jag sade då, att det är vanskligt att göra någon klar prognos för branschens framtid. Den är beroende av den utländska konkurrensen, den inhemska kostnadsutvecklingen och den egna skickligheten på alla nivåer — och naturligtvis av sådana åtgärder som vi nu diskuterar och av den ekonomiska politiken i stort. Jag redovisade också beträffande regionalpolitiken att den kommer att läggas närmare de människor som är berörda av förslagen. I detta beslut står att näringslivsorganisationer, fackliga organisationer, kommuner etc. skall få tillfälle att medverka i det utvärderingsarbete som skall göras av länsstyrelserna. Dessutom får de förslagen på remiss och kan då ytterligare tillföra synpunkter. Jag sade också avslutningsvis att viljan trots allt finns hos alla parter att bemästra problemen men att insikten om dem borde ha funnits för fem sex år sedan. Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under den tiden men inte tagit några initiativ. Det är socialdemokraterna som svarar för den låtgåpolitik som herr Fagerlund talar om.
Herr taiman! Jag tror att förklaringar från herr Fagerlund i detta sammanhang bara gör saken sämre. Det är otvetydigt så att det i ideologiskt avseende är ljusår mellan skrivningen om ett ökat statligt övertagande av företag i branschen och dagens reservation där man talar om en aktiv insats från samhällets sida. Det finns ingenting i denna debatt som i sak förtar intrycket av att det har skett en intressant korrigering av den socialdemokratiska kursen från den 2 mars till dagens datum. Jag förstår att det är smärtsamt att erkänna att man nu inser att branschens problem är av en art som man inte löser med svepande propagandaparoller om att här bör staten gå in och ta ett aktivt ägarengagemang. Jag har emellertid ingen anledning att driva den här debatten längre, utan jag konstaterar att det skett en intressant förändring i den socialdemokratiska attityden som jag noterar med glädje, eftersom den bäddar för konstruktivare lösningar inte bara i den här branschen utan också i andra branscher med problem. Jag tror att situationen på svensk arbetsmarknad och inom svenskt näringsliv motiverar att man söker samförståndslösningar kring de konkreta och aktiva samhällsinsatser som här erfordras.
Herr talman! Herr Svensson i Skara säger att han inte kan göra någon prognos om branschens framtid. Men det görs dock prognoser. Industriministern säger ju t.ex. här — och det vill jag gärna ta upp i det här sammanhanget — att sysselsättningen hittills under 1970-talet har sjunkit med 5 96 och att risken är att vi nu får en sänkning av sysselsättningen med 10 96. Det innebär en fördubbling av nedgången, och det kommer följaktligen att bli nödvändigt med speciella åtgärder. Sedan vill jag säga till herr Svensson i Skara: Glöm inte bort att det Nr 138 är ni som har regeringsmakten nu! Det verkar som om herr Svensson Onsdagen den hade gjort det när han fordrar att jag här skall lämna en redogörelse 25 maj 1977 för de 15 förslagen i skatteutskottet och vilken effekt dessa har fått på i företagens konkurrenskraft. Men låt mig säga att jag är övertygad om = Åtgärder för textilatt förslagen hade givit ett betydligt bättre resultat än det ni har och konfektionsåstadkommit genom devalvering, momshöjning, skatteskalor och mat — industrierna prishöjningar som drabbar de lågavlönade. Era åtgärder måste ju leda till ökade lönekrav och annat. Och det gör problemen i det här sammanhanget ännu värre. Vi kan inte göra några prognoser för branschens framtid, säger man nu när vi efterlyser sådana. Tydligen fordrar regeringspartierna att vi från socialdemokratiskt håll skall göra sådana prognoser. Men låt mig då säga: Det är ni som regerar nu, och det är ni som måste ta initiativet. Man diskuterar också frågan om stöd i ökad omfattning eller aktiva insatser. Detsamma gäller här: Ni måste ta initiativ och ni måste försöka lösa de problem som branschen har i dag. Branschen har och har haft svårigheter, och jag tror tyvärr att den kommer att få det även i framtiden. Då hjälper det inte med någon 25-krona, med ett stöd till dem som är över 50 år eller med ett tillfälligt strukturstöd osv. Här fordras en planering av hela branschen. Om herr Åsling gör en sådan är jag övertygad om att han snart kommer med ett förslag om ett ökat statligt engagemang i tekobranschen och ett statligt ägaransvar för att trygga sysselsättningen och för att trygga beredskapen på detta område.

Herr talman! I samband med ett landstingsmöte med Älvsborgs läns landsting i början av den här veckan lämnade landshövding von Sydow information om det aktuella läget i länet. Eftersom denna information till betydande del berörde de frågor vi i dag diskuterar — jag behöver inte här påpeka vilken roll tekoindustrin spelar just i Älvsborgs län — vill jag här helt kort referera från densamma. Under hela 1976 och till dags dato har det rått ett dämpat konjunkturläge i länet. Efterfrågan på arbetskraft har varit ringa. Under april i år fanns 10 300 arbetssökande. 8000 av dessa hade vid utgången av månaden alltjämt inte fått något arbete. 4 000 saknade arbete helt. Av dem var ungefär lika många män som kvinnor, och 1 550 var ungdomar under 25 år. Bland de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtagits från länsarbetsnämndens sida kan nämnas stöd för lagerutbyggnad till 88 företag till ett lagervärde av 221 milj.kr. Det förhöjda bidraget i syfte att utbilda personal i företag där permitteringshot råder — den s.k. 25 kronan — har utgått till 7 500 anställda i 55 företag. 1 850 personer, därav 99 Antalet varsel om personalinskränkningar har varit högst alarmerande. Sedan den I januari 1976 har 4 240 anställda varslats om driftinskränkning i 188 företag. Av dessa 188 varsel har 107 verkställts, vilket lett till att 2 740 har förlorat sina anställningar. Det kvarstår således 81 varsel, berörande 1 500 anställda. Hitintills under 1977 finns inga säkra tecken på förbättring av konjunkturläget. Allt tyder på att efterfrågan på arbetskraft förblir låg under hela 1977. Till bilden hör också att den stora lagerhållningen hos företagen minskar rekryteringsbehovet i inledningsskedet av en eventuell konjunkturuppgång. Även sett i ett längre tidsperspektiv blir arbetsmarknadssituationen bekymmersam, framför allt i den södra länsdelen, dvs. Sjuhäradsbygden. Under perioden 1970-1975 har närmare 6 000 arbetstillfällen där gått förlorade, därav 4000 enbart i Borås kommun. För hela länet kan nettoförlusten av arbetstillfällen uppskattas till 5000 arbetsplatser. Nedgången kommer tyvärr att fortsätta. Preliminära uppgifter tyder på att antalet arbetsplatser i länet fram till 1980 skulle minska med ytterligare 2 300. För tillverkningsindustrin beräknas siffran bli hela 4 900, bakom vilket främst ligger utvecklingen inom teko. 1970 fanns i länet 29 000 tekoanställda. År 1975 hade antalet minskat med 7000. Nedgången fortsätter och fram till 1980 kan man räkna med att ytterligare drygt 7000 arbetstillfällen försvinner. Jag har velat göra denna redovisning och ställa den i relation till vad som sägs i propositionen på s. 16 och 17. Industriministern har redan redogjort för detta. Jag vill bara helt kort påpeka att föredragande statsrådet bedömer att det finns fyra skäl för att vi hamnat i detta läge. För det första försämrades lönsamheten under 1975 markant för flertalet företag inom tekoindustrin. Det gällde särskilt för textilindustrin, men även för konfektionsindustrin där resultatförsämringen under 1975 var påtaglig och dessutom skedde från en lägre nivå än för textilindustrin. En gjord enkät visar att inte mindre än 75 26 av företagen räknar med nollresultat eller förlust under 1977. För det andra har det varit en pressad lönsamhetsutveckling under lång tid, som gradvis lett till en för många företag försämrad finansiell struktur med ökade kapitalkostnader som följd. Den tendensen har accentuerats under de senaste två åren. För det tredje kan takten i sysselsättningsneddragningen inom tekoindustrierna väntas bli högre än under tidigare perioder med stora påfrestningar för branscherna. För det fjärde måste denna negativa sysselsättningsbild sättas i relation till utvecklingen inom andra delar av samhällsekonomin. I exempelvis Borås kommun har hittills under 1970-talet antalet anställda i tekoindustrin minskat från omkring 16 000 till omkring 10 000. Svårigheten att bereda sysselsättning inom andra branscher är påtaglig. Jag har velat framföra vad landshövdingen hade att föredraga inför - Nr 138 landstinget och vad som anförts i propositionen på hithörande område. Vilka kan då skälen vara till att vi hamnat i det läge där vi nu befinner oss? För min del vill jag framhålla tre orsaker. Den första är kostnadsutvecklingen. Den har herr Svensson i Skara Åtgärder för textilpå ett påtagligt sätt tidigare redovisat i debatten, och jag behöver inte och konfektionssärskilt fördjupa mig i detta. Jämförelsen med Finland och England är = industrierna talande. Självfallet utgör arbetsgivaravgiften här en betydande del. Mot bakgrunden av den utveckling som vi nu alla är så väl medvetna om, innebärande företagsnedläggelser, driftinskränkningar och permitteringar, är det förvånande att socialdemokraterna alltjämt driver sin ensidiga politik om höjda arbetsgivaravgifter i nära nog alla sammanhang. Har man verkligen inte på socialdemokratiskt håll fått tillräcklig bekräftelse på vart den typen av pålagor bär hän? Enligt min mening måste det vara en fråga av högsta angelägenhetsgrad att det höga kostnadsläget inom det svenska näringslivet nedbringas för att därigenom stärka lönsamheten och konkurrenskraften. Det bör ske genom generella åtgärder. Det nu föreslagna sysselsättningsbidraget har den karaktären, vilket alltså hälsas med tillfredsställelse. Enligt föreliggande förslag skall sysselsättningsbidraget utgå inom en ram av ca 125 milj.kr. Det skall utgå med 15 kr. per timme för arbetstagare över 50 år. Det är maximerat till 10 96 av företagets totala lönekostnader. Detta innebär, som herr Magnusson i Borås och jag har påtalat i motionen 1476, ett bidrag med ca 1:50 kr. per arbetstimme om utslag sker på samtliga anställda. Detta bör då jämföras med de redan tidigare stora kostnadsskillnaderna i konkurrenssituationen. De kommer att uppgå till avsevärt högre belopp under 1977. Utöver vad som förut sagts i debatten om detta kan jag här framhålla att i jämförelse med Finland ökas kostnadsläget med mer än 2 kr. per timme och i jämförelse med England med ca 4kr. per timme. Vi motionärer har mot bakgrund härav ansett det vara rimligt att ge företagen den förbättring av sysselsättningssituationen som skulle ligga i en höjning av maximigränsen till 15 96 av företagets totala lönekostnader. Risken för att detta skulle innebära en snedvridning av konkurrensen, som påtalats i propositionen, finner vi inte vara särskilt påtaglig. Redovisningen av antalet företag som räknar med nollresultat eller plus under 1977 ger ju belägg härför. Vi har vidare föreslagit en förlängning av tiden då stödet skall gälla till hela budgetåret 1977/78. Vi anser att tiden fram till årsskiftet är för kort för att bidragen skall kunna ge någon verklig effekt. För att vi skall få en rimlig möjlighet att klara de omställningsfrågor det här gäller, måste stödprogrammet enligt vår mening förlängas. Kostnaderna för de av oss föreslagna åtgärderna torde totalt sett bli mindre än de kostnader som uppstår till följd av att ett betydande antal människor kan komma att bli friställda. I detta sammanhang väger också företagens planeringssynpunkter 101 tungt. Företagen måste kunna planera sin försäljning på längre sikt. Man måste i god tid under 1977 veta vad man har för villkor att rätta sig efter under våren 1978. Detta har också med all kraft framförts från branschhåll. Nu föreliggande förslag kommer att i hög grad försvåra denna planering, vilket ytterligare talar för det befogade i ett bifall till yrkandena i vår motion. Nu har tyvärr utskottet inte kunnat bifalla dessa framställningar. Man har åberopat bidragets tillfälliga karaktär. Herr Wirtén har också berört detta i sitt anförande tidigare. Han betonade att därest ytterligare åtgärder visar sig nödvändiga, förutsätter han att regeringen kommer att allvarligt pröva detta. Det framhålles för övrigt också i utskottsbetänkandet. Även om jag alltså vidhåller att de av oss motionärer föreslagna åtgärderna hade skapat bättre förutsättningar, tar jag fasta på vad utskottets ordförande här sagt och förutsätter att åtgärder av skilda slag kommer att vidtas för att ge tekoindustrin rimliga möjligheter att fortleva och vidareutvecklas. Det andra skälet jag vill påtala gäller den snedvridna inhemska konkurrensen. Socialdemokraterna har ju drivit en politik innebärande selektiva åtgärder, i motsats till åtgärder av generell karaktär som vi från moderat håll ansett vara att föredra. Följden har blivit en snedvriden konkurrens som lett till att företag, som annars klarat sig av egen kraft, har råkat i svårigheter. Enligt min mening har denna ensidiga satsning varit felaktig och vi upplever nu resultatet härav. En del av de företag som alltså tidigare klarat sig av egen kraft har försatts i en helt ohållbar situation och tvingas att nedlägga driften. I detta sammanhang vill jag gärna erinra om debatten om Algots Nords och Eisers satsningar i norra Sverige. När vi diskuterade den frågan, tillät jag mig anföra att jag fann dessa etableringar från början dömda att misslyckas. Jag vidhåller alltjämt detta påstående. De var dömda att misslyckas därför att de företagsekonomiska förutsättningarna för en nyetablering där av den ifrågavarande textiloch konfektionstillverkningen aldrig förelåg. Men de propåer som vi framförde i samband med planeringen av verksamheten väckte inget gehör, ej heller våra varningar för vad som skulle kunna ske i Boråsområdet. I dag vet vi vad som har inträffat på detta område och som ytterligare understryker det betänkliga i ensidiga statliga satsningar av denna karaktär. Jag måste något beröra SweTeco —- det har omnämnts tidigare — och det statliga engagemang som där äger rum. När SweTeco bildades i början av 1970-talet med hjälp av Investeringsbanken var motiveringen att man skulle trygga sysselsättningen för svenska konfektionsanställda. Vi vet nu att Investeringsbanken i olika etapper har tillskjutit avsevärda belopp. Enligt den redovisning vi har fått från SweTeco rör det sig för den senaste fyraårsperioden om ca 45 milj.kr. Därutöver har Investeringsbanken beviljat lån och borgen till ungefär motsvarande belopp. SweTeco har numera övergått från att sälja svensktillverkade plagg till att också vara importör, som tidigare har påpekats här. Enligt den redovisning vi fick avsåg ledningen för SweTeco att ytterliga öka importdelen och minska den del av produktionen som ligger i Sverige. Vi har också fått skriftliga bevis på att så har skett. Investeringsbankens insatser får därigenom en effekt motsatt den som från början var avsedd. Det är alldeles uppenbart att detta medför problem hos andra svenska företag, som alltså har fått en ökad importkonkurrens. För SweTeco redovisas vidare att både innevarande och nästa år kommer att innebära avsevärda förluster, vilka i sin tur fordrar ytterligare tillskott från ägaren, Investeringsbanken. Man har kunnat belägga att SweTeco har drivit en verksamhet som i varje fall jag vill karakterisera såsom en konkurrens på felaktiga villkor. Företaget har gjort olika försäljningar till avsevärt lägre priser än som borde vara normalt. Man har erbjudit lägre priser än de företag som inte haft det statliga stödet har kunna erbjuda. Jag kan inte finna annat än att detta är en osund konkurrens.

Jag vill betona att den politik som har drivits på detta område — selektiva åtgärder och statliga insatser — har medfört en inhemsk snedvriden konkurrens till förfång för de företag som haft möjlighet att av egen kraft driva sin verksamhet. Det tredje skälet som jag vill åberopa är den ohejdade importen av tekovaror från lågprisländerna. Herr Magnusson i Borås och jag har påtalat detta i motionen 1475. Det är ofrånkomligt att vi i vårt land sämre än vad man har gjort i andra länder har förstått att skydda oss mot den här importen. Det har otvivelaktigt medfört ett mycket snett konkurrensförhållande med negativa konsekvenser för våra industrier. I propositionen sägs om detta på s. 8 bl.a. följande: ”På handelspolitikens område upprätthåller Sverige sedan länge en begränsning av importen av tekovaror från statshandelsländerna. Sverige har dessutom ingått en serie bilaterala textilbegränsningsavtal med främst asiatiska lågprisländer. Dessa avtal har ingåtts med stöd av ett sedan den 1 januari 1974 gällande internationellt avtal på textilområdet, det s.k. multifiberavtalet . Utöver ovannämnda begränsningar har Sverige i några fall unilateralt infört vissa importbegränsningar på tekoområdet. Sedan den 1 januari 1976 övervakas generellt importen till Sverige av vissa tekovaror genom importlicenser. Licenserna utfärdas utan kvantitativ begränsning.” I vår motion 1475 har vi sagt bl.a. att i konkreta tal har den totala importen av plagg, således konfektion och trikå, 1976 i jämförelse med 1975 i värde ökat med nära 28 26. Tas hänsyn till inflationen torde denna importökning motsvara ca 20 96 i volym. Vi konstaterar att konsekvenserna av denna import har blivit en avsevärd minskning av den svenska produktionen och att denna utveckling medfört en katastrofal nedgång av orderingången för svensk tekoindustri. Det ligger, säger vi, i sakens natur att 1976 års ”överimport” med åtföljande övertillförsel till marknaden utgör en besvärande propp i distributionskanalerna, till avsevärt men för orderingången för de svenska tekoproducenterna. Vi hänvisar i motionen till vad som sägs i propositionen angående gällande avtal, nämligen att Sverige sedan länge upprätthåller en begränsning av importen av tekovaror från statshandelsländer och vissa lågprisländer. Men trots detta har alltså Sverige en tekoimport från lågprisländer som är den högsta per capita i industrivärlden. I värde uppgår plaggimporten från dessa länder till ca 37 96 av totalimporten, vilket i volym torde motsvara närmare 50 26. Få branscher i Sverige, om ens någon, når i närheten av denna volym i fråga om lågprisimport. Och så begär vi då i vår motion att riksdagen skall besluta att importlicensgivningen för tekovaror tillämpas mer restriktivt och på fler varugrupper än hittills.

Syftet med det licenstvång för import av vissa tekovaror som infördes hösten 1975 är, konstaterade utskottet, att utvecklingen av tekoimporten skall kunna övervakas på ett effektivare sätt än eljest. Utskottet sade sig utgå från att ansvariga myndigheter uppmärksammade dessa frågor. Sedan den 1 januari 1976 övervakas importen till Sverige av vissa tekovaror generellt genom importlicenser. Utskottet finner inte skäl att ändra sitt tidigare ståndpunktstagande i denna fråga. Utskottet avstyrker alltså motionen.” Jag vill bara upprepa att syftet med licenstvånget var att utvecklingen inom tekoimporten skall kunna övervakas på ett effektivare sätt än eljest. Vad har då hänt? Ja, nu har vi fått fram viss statistik över vad som inträffat, och vi har fått en jämförelse av importsiffrorna under januari månad 1976 och samma månad i år. Jag vill här redovisa dessa uppgifter, som hänför sig till de statistiska numren i tulltaxan.

Och då vill jag för tredje gången återkomma till den mening där utskottet skriver att utvecklingen av tekoimporten skulle kunna övervakas på ett mera effektivt sätt än hittills. Jag vill — Åtgärder för textilockså ställa frågan om man inte finner den utveckling som här har skett — och konfektionsvara tillräcklig för att slå fast att det måste till andra åtgärder än de industrierna som hittills vidtagits, om vi skall kunna skydda oss på ett rimligt sätt mot verkningarna av denna lågprisimport. Jag upprepar alltså att det har skett en fördubbling av importen på de varor som jag här har redovisat. Den utvecklingen borde verkligen utgöra en varning, och mot den bakgrunden har jag mycket svårt att förstå att utskottet inte har ansett sig kunna tillstyrka några ytterligare åtgärder utöver de redan vidtagna. Herr talman! I förevarande läge finner jag ingen anledning att nu yrka bifall till någon av motionerna, men jag vill starkt understryka nödvändigheten av att de av mig här redovisade frågorna allvarligt beaktas i framtiden.
Herr talman! Vad först gäller den motion som herr Magnusson i Borås och herr Nyhage har väckt är det ett enhälligt utskott som avstyrkt yrkandet i den motionen. Sedan har herr Nyhage här rört sig på vida fält och bl.a. varit inne på kostnaderna och arbetsgivaravgifterna. Jag förstår inte att det måste vara ett så stort pedagogiskt arbete att förklara detta med arbetsgivaravgifter. Men det är ju ändå löntagarna som finansierar de avgifterna, eftersom de avstår från att ta i anspråk det löneutrymme som finns. Tekoarbetarna hade med andra ord haft högre löner i dag, om vi inte hade haft systemet med arbetsgivaravgifter. Men nu är det ju så väl ställt för herr Nyhage och andra borgerliga att de har chansen att ta bort arbetsgivaravgifterna. Jag förstår därför inte varför ni står här och klagar i dag. När det sedan gäller regeringens proposition om Algots Nord så fastslogs det faktiskt i den propositionen att etableringen av Algots var en bra satsning med hänsyn till de sysselsättningsproblem, speciellt för kvinnor, som fanns i Norrland. Herr Nyhage står alltså där inte bakom den borgerliga regeringens syn på frågan. Slutligen har jag också konstaterat att när det gäller importen av tekoprodukter och importskydd är de borgerliga splittrade. Herr Ullsten och vissa andra folkpartister har sålunda där en helt annan uppfattning än herrar Nyhage och Magnusson i Borås. De förstnämnda anser att vi är för restriktiva, och de vill ha en ökning av importen från u-länderna. Det skulle alltså betyda att vi fick ännu fler tekoplagg, eftersom det väl i stort sett är det som lågprisländerna har att skicka hit. Jag tycker faktiskt att ni får klara ut begreppen sinsemellan när det gäller dessa frågor. Det är ganska angeläget, om vi skall få någon klarhet i vad det 105 egentligen är ni vill.
Herr talman! Beträffande arbetsgivaravgiften vill jag bara konstatera vad verkligheten visar. Det är alldeles uppenbart att arbetsgivaravgiften påtagligt medverkar till en höjning av kostnadsläget för industrierna. I synnerhet gäller detta exportindustrierna, som kraftigt får sin konkurrensförmåga försämrad genom avgifter av skilda slag. Det behövs, enligt min mening, inte något stort pedagogiskt arbete för att inse detta. Spåren förskräcker verkligen, vilket jag tycker att även fru Hörnlund skulle vara villig att erkänna. När det gäller Algots Nord AB trodde jag faktiskt att fru Hörnlund och jag var ganska överens om bedömningen av etablering av en industri på ett ställe, där de företagsekonomiska förutsättningarna saknas. Jag vill i alla fall påstå att jag har fått rätt i min bedömning efter den utveckling som skett, och jag vill kraftigt understryka att även Boråsbygden i hög grad drabbats. Även på den punkten trodde jag att fru Hörnlund och jag var överens. Jag har alltså svårt att inse det meningsfulla i att man genom insatser av den här karaktären i en del av landet försätter en annan del av landet i en besvärlig situation. Det är just det som har hänt i Sjuhäradsbygden, enkannerligen då i Boråsområdet — och även i Marks kommun, det vill jag gärna ha sagt. Jag trodde faktiskt att fru Hörnlund och jag var överens på den punkten, men efter det inlägg som hon nyss höll tycks så inte vara fallet.
Herr talman! När det gäller arbetsgivaravgifterna vidhåller jag fortfarande att det är löntagarna som finansierar dessa. Annars skulle detta ha tagits ut i löner. Jag har ju rekommenderat herr Nyhage att försöka övertala den borgerliga regeringen att ta bort arbetsgivaravgifterna; då får vi se vad det blir för resultat. Beträffande Algots Nord AB vill jag säga att det inte gällde vad jag tycker om den etableringen utan vad den borgerliga regeringen skrivit i den proposition som låg på riksdagens bord i våras. Jag ville bara konstatera att herr Nyhage inte instämde i den borgerliga regeringens synpunkter. Det var f. ö. ganska belysande att herr Nyhage inte ville ta upp importfrågan, eftersom jag påvisade skiljaktigheterna mellan folkpartiet och två moderater. Det hade varit intressant att få en redogörelse för hur herr Nyhage ser på den saken.
Herr talman! Jag har redan vid ett par tillfällen framfört mina synpunkter beträffande importfrågan, dels när vi diskuterade frågan om Algots Nord AB och AB Eiser, dels i dag. Jag tycker att det skulle räcka med den redovisning som jag därmed har lämnat. F. ö. framgår det också av de inlämnade motionerna. Beträffande löneutrymmet vill jag säga att vi kanske inte skall diskutera lönefrågorna i det här sammanhanget. Jag konstaterar bara att lönerna Nr 138 är en avtalsfråga, under det att arbetsgivaravgifterna är pålagor som staten Onsdagen den lägger på företagen. Från statens sida kan man alltså medverka till att 25 maj 1977 begränsa den biten av kostnaderna. I det här sammanhanget vill jag IL alltså inte dra in lönerna. Det är en avtalsfråga som får ses ur andra = Åtgärder för textilaspekter. Jag vidhåller min uppfattning och kommer också att framdeles och konfektionsarbeta för att begränsa kostnaderna för det svenska näringslivet, inte industrierna minst för tekoindustrin, genom minskning av avgifter av det här slaget.

Herr talman! Vid det här laget är väl det mesta som behöver sägas i tekofrågan redan sagt, och jag inskränker mig därför till en del rätt kortfattade reflexioner. När vi i dag behandlar insatserna för att försöka bromsa upp den snabba nedgången i sysselsättningen inom tekoindustrin och stärka de delar som har framtidsutsikter, finns det anledning att erinra om att denna utveckling sannerligen inte kommit som en blixt från klar himmel. Svårigheterna att upprätthålla den svenska tekoindustri som växte sig stark under efterkrigstiden fick sin första dramatiska tillspetsning i slutet av 1950-talet, då bl.a. Norrköpings textilindustri slogs ut, vilket ledde till att hela näringslivet i Norrköping omdanades under 1960-talet. Borås med Sjuhäradsbygden klarade sig bättre genom den krisen och blev alltmer tekocentrum i Sverige. Betecknande är att tekoindustrin i Sjuhäradsbygden i dag svarar för bortåt två tredjedelar av industrisysselsättningen i regionen. Ser man pessimistiskt på tekoindustrins utveckling — och det är svårt att inte göra det — verkar det som om det nu är Boråsregionens tur att gå samma väg som Norrköpingsregionen gjorde i slutet på 1950 talet. När det årliga bortfallet av arbetstillfällen nu ligger på 10 96 eller mer om året är det inte att undra på om både företagen och de anställda frågar sig vart det skall bära hän. Det här är en utveckling som pågått sedan mitten av 1960-talet, och från 1970 har tekofrågan varit föremål för debatt i riksdagen mest varje år. De reservanter som nu ställer sig kritiska till de åtgärder som föreslås borde kanske erinra sig — och det har också påpekats av flera talare — hur pass begränsade åtgärder den gamla regeringen vidtog för att hejda färden i den utförsbacke som tekoindustrin befunnit sig i alltsedan slutet av 1950-talet. Det finns många — inte bara inom tekobranschen - som om det agerandet använder talesättet: för litet och för sent. Det finns nog ingen med kännedom om tekobranschens problem som 107 vill påstå att de förslag som vi nu har att ta ställning till kommer att eliminera branschens svårigheter, trots att dessa förslag innebär insatser som är väsentligt mer omfattande än de som tidigare behandlats i riksdagen. Förhoppningsvis kommer de föreslagna stödformerna att något bromsa den nedåtgående trenden och skapa visst rådrum för att ordna andra arbetstillfällen. Och det bör även vara möjligt att åt delar av tekoindustrin ge sådan finansiell styrka och företagsstruktur att de kan hävda sig i fortsättningen. Reservanterna är starkt kritiska mot utformningen av sysselsättningsstödet som närmast får generell karaktär. Med hänsyn till att tre fjärdedelar av branschen i dag inte kan uppfylla kravet på lönsamhet tror jag att det är nödvändigt med en sådan utformning som proposition och utskott förutsätter. Visst kan selektiva insatser i en del lägen vara befogade och ge god hjälp, men erfarenheterna från den tidigare regeringens selektiva åtgärder inom tekobranschen har inte varit helt uppmuntrande. Förut friska grenar på tekoträdet har ofta börjat vissna när de selektiva stödåtgärderna satts in för att rädda sjuka grenar. Så känslig är faktiskt den här branschen. Den kritik som reservanterna riktar mot förslaget att sysselsättningsstödet kan komma att omfatta personal som bl.a. sysslar med importerade varor tycker jag har mera fog för sig. Näringsutskottet säger dock uttryckligen att syftet med åtgärdsprogrammet är att möjliggöra en lönsam produktion i Sverige och framhåller att synpunkter från de fackliga organisationerna och branschorganisationerna skall inhämtas. Jag utgår från att deras synpunkter kommer att väga tungt vid en bedömning av om stöd bör utgå eller ej till företag som har såväl svensk som utländsk tillverkning på sitt program. Om man vill vara realistisk måste man väl ändå erkänna att vissa företag i dag inte skulle kunna upprätthålla någon svensk tillverkning utan bidrag från inkomsterna på utlandstillverkning. Slutligen några ord om de tankegångar om ett alltmer växande statligt engagemang i tekobranschen som vpk-motionen direkt föreslår och som de socialdemokratiska reservanterna mera försiktigt antyder. Visst kan det hända att vi råkar i den situationen att statligt övertagande av delar av textilindustrin kan bli nödvändigt för att trygga den försörjningsberedskap på det textila området som vi måste ha och även för att klara sysselsättningen. Vi har ju dock hittills sett en del statliga inhopp i teko under 1970-talet. Alla kan man väl inte beteckna som uppmuntrande. Jag är inte doktrinär i den här frågan, men jag ber ändå att vi skall slippa Textilverk 80. Vi har nog av Stålverk 80. En enda sak till. Det kanske allra viktigaste när fortsatt stark nedgång drabbar orter och områden med betydande tekodominans är att regeringen infriar de utställda växlarna om att medverka till att skapa nya arbetstillfällen i dessa områden. Jag vill gärna ta fasta på de förnyade försäkringar som industriministern gav alldeles nyss här, bl.a. beträffande Boråsområdet, men det är bråttom. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till både näringsutskottets förslag Nr 138 i betänkandet nr 41 och arbetsmarknadsutskottets förslag i betänkandet
Åtgärder för textil Herr talman! Industriministern har ju faktiskt i dag deklarerat att lo — och konfektions kaliseringsbidrag inte kan komma i fråga i Borås. Han hävdade att det — industrierna borde finnas en skillnad när det gäller stödområdet kontra andra orter. Jag beklagar detta. Det var emellertid klargörande för en del personer som trodde att det beslut vi fattade för en eller två veckor sedan hade den innebörden. Herr Gustafsson i Borås tillhörde ju dem som trodde att så var fallet. Då hade han ett utomordentligt tillfälle att stödja min förslag i Boråsregionen hade detta inneburit en viljeinriktning. Nu nöjde sig emellertid herrarna och damen med välvilliga skrivningar, som ju till intet förpliktigar. Här går också skiljelinjen mellan herr Gustafsson och mig.

Herr talman! Det var statsrådet Åslings senaste replik till mig som föranledde mig att återigen begära ordet, eftersom jag tidigare saknade replikrätt. Jag tycker att det är en ful debatteknik herr Åsling använder när han i sin sista replik först pådyvlar mig en mängd uppfattningar som jag aldrig har givit uttryck för och sedan försvinner ut ur kammaren, men jag vill ändå till protokollet anföra följande: Jag tänker först ge statsrådet Åsling en eloge, faktiskt, för hans ändrade attityd till ett statligt ägarengagemang. Det är alltså herr Åsling som har tillnyktrat på den kanten. Det skulle för resten inte förvåna mig om han så småningom kommer att lägga fram ett förslag om förstatligande, kanske av en viss del av den här branschen, ifall han anser detta nödvändigt från vissa synpunkter. Han går emellertid då helt emot herr Svensson i Skara på denna punkt, eftersom herr Svensson i debatten har sagt att han inte kan tänka sig något förstatligande. Och herr Åsling går emot herr Svenssons uppfattning på en punkt till: det gäller frågan om socialisering, där herr Svensson anser att vi socialdemokrater i egenskap av oppositionsparti har blivit större socialiseringsivrare än vi varit tidigare — låt vara att herr Åsling har helt fel i sina bedömningar på den punkten. Herr Åsling säger t.ex. att vi i vår motion har gått ifrån kraven på statligt ägande och accepterar regeringens förslag till åtgärder. Nej, vi har i motionen inte alls frångått kraven på ett ökat statligt ägarengagemang — det står klart och tydligt utsagt där — men vi har gått med på de förslag till åtgärder för att klara tekoindustrin som regeringen har lagt fram. Jag vill poängtera att vår 109 bedömning av regeringens förslag till åtgärder har gjorts mot bakgrunden av att de initiativ som vi tagit upp i motionen kommer till stånd. I debatten i dag har jag hela tiden hävdat att ett ökat statligt ägarengagemang är ett nödvändigt instrument som vi inte vill avhända oss. Jag har därmed inte sagt — och det har vi på den socialdemokratiska sidan inte heller sagt tidigare — att vi måste gå in och förstatliga hela branschen. Men om omständigheterna skulle bli sådana att det inte' finns någon annan lösning kommer vi naturligtvis inte att tveka att göra detta. Nu har också herr Gustafsson i Borås anslutit sig till tanken på att ett statligt ägarengagemang i vissa situationer kan komma till stånd. Detta noterar jag med tillfredsställelse. Det har alltså tydligen skett en tillnyktring också där — och det är kanske vad som behövs i debatten om vilka åtgärder som behöver vidtas för tekoindustrin. Där har vi pekat på att ett ökat statligt ägarengagemang är en väg som bör användas om man anser att den är nödvändig.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar redovisar fem olika motioner som alla rör stålindustrins bekymmer och framtid. Motionerna upptar många olika yrkanden och förslag, men man kan säga att de alla tolkar de bekymmer och den oro för sysselsättningen, både i dag och för framtiden, som är så påtagliga i alla bruksoch stålindustriorter. Denna oro är helt berättigad, och många människor går i dag omkring med en malande oro för sig och sin familj men också för sin orts, ja kanske sin kommuns framtid. Den svenska stålindustrin upplever i dag en kris av stor omfattning med försäljningssvårigheter, enorma lager och som följd därav korttidsvecka och permitteringshot. Problemen har förstärkts genom den stålkris som stora delar av världen nu upplever. Problemen förstärks och förstoras genom krisen och den dåliga konjunkturen, men man bedrar sig själv om man försöker skylla alla bekymmer bara på konjunkturen. Problemen har funnits där länge, men de har blivit mera pockande, blivit akuta just genom konjunkturnedgången. Bristen på investeringar under åratal och en föråldrad och bitvis mycket omodern utrustning leder helt naturligt till bristande konkurrenskraft, bristande möjligheter att göra sig gällande på exportmarknaden. Den branschkris som ståloch järnindustrin nu upplever har kunnat skönjas länge. Från fackligt håll, men också från företagshåll och från kommunalt håll, har dessa problem påtalats mer eller mindre högljutt. Den socialdemokratiska regeringen initierade flera åtgärder för att dels söka komma underfund med stålbranschens situation, dels söka hitta vägar att lösa problemen och klara bekymren, medan man fick tillfälle till en långtidsplanering.

Branschutredningarna har också gett vissa förslag till åtgärder för att komma ur krissituationen. Branschutredningarna är omfattande och späckade med sakuppgifter, så jag skall inte här försöka gå igenom eller redovisa dem i någon högre grad. Vad man snabbt blir på det klara med när man studerar dessa utredningar är att svensk järnoch stålindustri är en industrigren av mycket stor betydelse för sysselsättningen i vårt land. Inom de olika stålverken arbetar i dag mer än 50 000 människor. Vad vi nu talar om är alltså tryggheten, sysselsättningen och utkomsten för 50 000 anställda och deras familjer, eller kris, arbetslöshet och personliga tragedier för många av dem. Men problemen är större ändå. Man kan konstatera att många av de bruk det här gäller är den enda, eller den klart dominerande industrin på sin ort, ja ofta i sin kommun. Man kan alltså säga att stålindustrins utformning i framtiden är avgörande för 50 000 anställdas ex istensmöjligheter, men den är också avgörande för många små samhällens och kommuners framtida utformning och överlevnad. Det är alltså stora problem det gäller. Vad de bägge branschutredningarna har att redovisa är naturligtvis betydelsefullt och av mycket stort värde när man skall gripa sig an med att lösa dessa branschproblem. Men det väsentligaste är ändå inte kartläggningen, utan det är beredvilligheten och målmedvetenheten hos de industrimän, de fackliga representanter, de kommunala representanter och inte minst hos de politiker som har ansvar för att söka finna de bästa lösningarna på problemen, inte bara för dagen utan också på lång sikt. Jag skall inte ge mig in på att beröra yrkandena i alla dessa motioner, det kommer företrädarna för utskottsmajoriteten att göra. Jag vill inskränka mig till att framföra de socialdemokratiska reservationernas och motionernas förslag och synpunkter. De bägge branschutredningarna, och kanske främst handelsstålsutredningen som har diskuterats mest, visar mycket klart på behov av samordning, långtidsplanering, utformande av en målsättning och flera liknande ting. Stålindustrin är i det avseendet inte annorlunda än andra industribranscher som tidigare haft att kämpa med branschproblem. För oss socialdemokrater är det självklart att en sådan planering måste ske i nära samverkan mellan företag, anställda och staten/samhället. Lika naturligt är det att det är samhället — i detta fall regeringen — som skall ta initiativet och ledningsansvaret för denna planering. På sätt som jag har visat gäller det inte bara industrins och aktieägarnas intressen, utan det gäller hundratusentals människors trygghet och framtid, liksom hela bygders kommande utformning. Det kan då inte vara rimligt att överlåta det ansvaret på industriägarna, aktieägarna, som vissa uttolkare av Åslingdoktrinen anför. Det är ju ödesfrågor för så många människor att regeringen inte kan undandra sig ansvaret. Som en följd av handelsstålsutredningen och dess påpekanden arbetar just nu två olika kommittéer med problemen. I det ena fallet gäller det förhandlingar mellan de tre stora, dvs. NJA, Domnarvet och Oxelösund, eller, uttryckt på annat sätt, Statsföretag, Stora Kopparberg AB och Gränges AB, om möjligheten och nödvändigheten av att bilda ett företag av dessa tre. Det har från industridepartementet och från det närstående håll sagts att regeringen och industriministern inte syftar till att staten skall leda planeringen, att man inte eftersträvar en dominerande roll och i samband därmed ett dominerande ägande. För oss är detta upprörande. Vi finner det orimligt att regeringen på detta sätt överlåter planeringen för de många anställda och för de drabbade bygderna åt ett köpslående mellan privata aktieägare. Vi kräver att regeringen här tar sitt fulla ansvar, går in och tar ett fast grepp om förhandlingarna och tillser att staten blir den klart dominerande ägaren i det nya bolaget. Svensk stålindustri måste planeras så, att den kan ge arbete och trygghet åt de anställda och trygghet för de bygder som är helt beroende av dessa stålverk. Utan en dominerande roll för staten i det nya bolaget blir inte detta möjligt. Under senare år har hela stålindustrin haft betydande problem med att få avsättning för sina produkter. Produktionen och förbrukningen i landet har sjunkit, inte minst genom varvskrisen. Men samtidigt har importen av stål stigit kraftigt. I dag importerar vi 55 26 av vårt stålbehov. Detta kan inte vara vettigt. Vad som är särskilt trist såväl i handelsstålsutredningen som i en del av pressdebatten i dessa frågor är den pessimism för framtiden som man ger uttryck för. Världen har inte slutat använda stål. Vi får inte slå oss till ro och bara konstatera att det går dåligt att sälja stål just nu, och följaktligen finns det ingen framtid för stålindustrin. Stålindustrin är synnerligen kapitalkrävande, och vill vi ha någon sysselsättning i stålindustrin måste vi planera för den och se till att planerna blir verklighet. Stålindustrin kräver som sagt stora insatser av kapital, och det fordras stora investeringar för att göra den här industrin modern. Man kan konstatera att privat kapital i viss utsträckning söker sig till andra investeringsobjekt. De lätta, snabba pengarna kanske inte längre går att tjäna i stålbranschen, men den branschen bör kunna vara klart lönsam. Det måste då vara statens sak att planera också på detta område enligt parollen ”arbete och trygghet åt alla”. Regeringen har all anledning att fatta mod och inte låta sig paralyseras av sina direktörer till att tro att nu stundar industriell ragnarök. Skall vi kunna ge arbete åt alla medborgare, så kan vi inte underlåta att ta till vara och förädla våra råvaror. Här har staten en viktig uppgift. Inför den kallsinnighet till de problem vi diskuterar i dag som visas från utskottsmajoritetens och regeringens sida kan man inte underlåta att fråga om centern helt har glömt sin slogan om 400 000 nya jobb. De jobben kommer inte av sig själva utan man måste planera för dem och se till att de kommer till stånd. Att bara jamsa med i direktörers och förståsigpåares pessimistiska utgjutelser leder inte till någon riktig framtidsbedömning. Det finns på sikt behov av den svenska stålindustrins nuvarande kapacitet, det finns behov av ett Stålverk 80 och det finns behov av förädling av dess produkter vid valsverk och annan stålindustri i landet. Men staten/regeringen måste också ta ett annat ansvar. Naturligtvis måste det ske strukturförändringar och rationaliseringar i stålbranschen som i andra branscher, men det gäller att se till att dessa förändringar sker under socialt godtagbara former. Människorna måste känna att de inte är utlämnade åt de blinda marknadskrafterna utan att de kan lita till att förändringarna vidtas på sådant sätt och i en sådan takt att deras framtida utkomst och trygghet garanteras. Detta kan säkrast ske om samhället blir den klart dominerande ägaren i den här branschen. Inför de omställningar och branschrationaliseringar som alltid måste ske inom industrin måste man kunna kräva att samhället/staten har en sådan planering och en sådan beredskap att plötsliga kriser och sysselsättningskatastrofer mildras eller helst helt undviks. Vi finner det där för rimligt att regeringen företar en skyndsam utredning om alternativa etableringsmöjligheter i orter som drabbas av nedläggningar inom stålindustrin, såsom begärs i motionen 158. I utskottsmajoritetens yttrande talas det om en arbetsgrupp som har tillsatts av regeringen för att handha vissa frågor i samband med stålbranschutredningen. Vi finner dock att i direktiven för denna arbetsgrupp inte ges några bestämda löften om en sådan undersökning som motionärerna kräver. Vi föreslår därför i en reservation att riksdagen fattar beslut om att begära en speciell utredning av regeringen i det här fallet. En annan fråga som vi också har velat uppmärksamma i samband med den stålkris som nu pågår är forskningsoch utvecklingsarbetet inom stålbranschen. När företagen drabbas av dåliga konjunkturer och dålig ekonomi drar de ofta in på anslagen för forskningsoch utvecklingsinsatser. Det är förståeligt, men det är i sak olyckligt. Det är ju just forskningsoch utvecklingsarbetet beträffande nya produkter och nya arbetsprocesser som skall bidra till att skapa nya förutsättningar för framtida utveckling och lönsamhet. Vi anser det därför viktigt att samhället går in med ökade anslag till just stålbranschens forskningsoch utvecklingsarbete, när nu industrins möjligheter på det här området har försämrats. Detta skulle ge branschen en värdefull hjälp i ett svårt läge. Lokaler och utrustning för denna forskning finns vid institutionerna, och behovet av forskningen vitsordas av industrin. Ett snabbt och obyråkratiskt handlande här skulle betyda enormt mycket för stålbranschen och dess framtid. Herr talman! Med vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 till föreliggande utskottsbetänkande.